Herr talman! Jag har ställt den här frågan efter att under flera år ha studerat LO-pressen och haft förmånen att en dag i veckan ha ett civilt arbete som LO-medlem. Därvid har jag konstaterat att man inbillar människor att den svenska ekonomiska politiken är framgångsrik. Herr statsråd! Jag vill påstå att detta inte är sant. Här sysslar statsrådet med samma verksamhet som H. C. Andersen, Elsa Beskow och Selma Lagerlöf ägnade sig åt. Skillnaden är bara den att de talade om att de var sagoberättare, det gör inte statsrådet Feldt. Ser vi på den svenska inflationen, finner vi att den är mycket hög. I dag är den lika hög som för ett år sedan. Att vi totalt sett har en låg inflation beror på de politiker som statsrådet här ofta står och häcklar, nämligen Kohl, Reagan och en viss oljeschejk nere i Saudiarabien. Själva har vi inte gjort någonting. Jag är, herr talman, orolig för vad som skall hända den dag då vi inte har draghjälp av de stora ekonomierna i den civiliserade världen. En sak kan jag i alla fall garantera: När den draghjälpen uteblir kommer statsrådet att stå här och säga att den svenska inflationen beror på utomlands påverkbara faktorer. Själva har vi inte gjort någonting. Jag tycker att det är att något lura människorna, framför allt hundratusentals LO-medlemmar, om man påstår att vi för en framgångsrik ekonomisk politik i Sverige, då varje procents sänkning beror på åtgärder som har vidtagits av andra länder.

Herr talman! Den svenska mervärdeskattelagstiftningen bygger på principen att tjänster, till skillnad från varor, är skattepliktiga endast om så särskilt anges. Gränsen mellan det skattepliktiga och det inte skattepliktiga området blir på detta sätt svårbestämd och inte alltid konsekvent. Vissa mindre utvidgningar av det skattepliktiga området har gjorts vid olika tillfällen, senast den 1 juli i år. Med den nuvarande lagstiftningstekniken är det dock svårt att anpassa reglerna efter marknadens behov. Bl. a. mot denna bakgrund överväger jag att föreslå regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över mervärdebeskattningen. En av utredningens uppgifter bör vara att överväga en mer generell mervärdebeskattning för tjänsteområdet. Med hänsyn härtill avser jag inte att nu lägga fram något separat förslag om utvidgning av det skattepliktiga området såvitt avser patentbyråverksamhet.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det är bra att regeringen nu avser att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över mervärdebeskattningen och att en av utredningens uppgifter bör vara att överväga en mer generell mervärdebeskattning på tjänsteområdet. Men det är otillfredsställande att denna fråga om mervärdeskatt på uppfinnarverksamhet, som borde ha behandlats i anslutning till 1985 års lagstiftningsärende, skall behöva behandlas först av en parlamentarisk utredning, innan en lagändring kan komma till stånd. Det innebär en tidsutdräkt på två till tre år, innan bristerna och förbiseendet kan rättas till. Avsikten med vårt rättssystems patentskydd för uppfinningar är att de skall komma ut i produktion och komma samhället till godo. Uppfinnarverksamhet bör inte drabbas av kumulativa effekter beträffande mervärdeskatt. Mervärdeskatten bör i stället vidareföras till den industriella applikationen av uppfinningen och därifrån vidare till den slutliga förbrukaren eller användaren. Med hänsyn till den stora andelen tjänster för utländska kunder och till att patentbyråerna genom Sveriges anslutning till den europeiska patentkonventionen är utsatta för direkt konkurrens från 4 000 patentombud i de tolv andra till konventionen anknutna länderna, är det väsentligt att patentbyråtjänster för utländska kunder är befriade från moms. Kunderna i övriga EPC-länder är det. Det är angeläget att det nuvarande förhållandet snarast möjligt rättas, antingen genom lagändring eller om möjligt genom nya anvisningar från riksskatteverket.

Herr talman! Hugo Hegeland har ställt en fråga med anledning av lydelsen i en annons om förmögenhetsskatten på livförsäkringssektorn som Landsorganisationen låtit publicera. Jag anser inte att det ingår i mina uppgifter som statsråd att i riksdagen besvara frågor om innehållet i en annons som publicerats i dagspressen av en enskild organisation.

Herr talman! Jag tackar finansministern för det avslöjande svaret. Här säger finansministern att det inte ingår i hans uppgifter som statsråd att ”i riksdagen besvara frågor om innehållet i en annons som publicerats i dagspressen av en enskild organisation”. Icke desto mindre gjorde finansministern det den 20 november, och jag tackar än en gång för det svar som jag fick. Då sade finansministern att ingen naturligtvis kunde tro någonting så felaktigt. Det är ju inte alls fråga om några tryckfel. Dessa bryr jag mig inte om, dem får korrekturläsarna rätta till. Efter vår lilla debatt kunde man i Aftonbladet den 22 november läsa följande: ”Med skatten kan en del av den stora förmögenhetsbildning som skett genom pensionssparandet föras över till de stora pensionärsgrupperna.” Detta är ju helt felaktigt. En liknande annons var införd i Göteborgs-Tidningen. Det är alltså detta som jag vänder mig emot. Tryckfelen får informationsavdelningen på Birgitta Dahls departement ägna sig åt. Jag tycker att finansministern motsäger sig själv, för i dagens nummer av Göteborgs-Posten kritiserar finansministern försäkringsbolagens annonsering. Han skriver bl.a.: ”I en känsloladdad annonsserie presenterade ett antal livförsäkringsbolag bilden av en skolpojke som förlorat sin pappa.” På tal om känsloladdat: det var ju LO som började med att visa en bild av en krokodil i tårar. Den bilden tycker jag är ännu mer känslosam. Den där lille pojken grät ju inte, även om han hade större anledning än krokodilen. Finansministern skriver vidare: ”Jag har full respekt för att försäkringsbolagen redovisar sin syn på den skatt som livförsäkringssektorn träffas av. Men formerna för deras sätt att delta i denna debatt vill jag markera mitt ogillande med. Särskilt när man ser hur vårdslöst de väljer att hantera fakta.” Detta passar precis in på LO. LO har ju inspirerats av det där. Jag tycker att det verkligen är utmärkt att finansministern går in i debatten och undertecknar sin artikel som finansminister.

Herr talman! Jag tycker att Hugo Hegeland skall utnyttja juluppehållet, då han ändå inte kan författa några frågor till mig, till att studera Sveriges grundlagar. Där står det någorlunda klart vad riksdagens frågestunder är till för, nämligen att ställa frågor till regeringen om dess göranden och låtanden i egenskap av regering. Det gäller inte att ställa regeringen till ansvar för vad enskilda organisationer har för sig i annonser eller på annat sätt. Jag önskar Hugo Hegeland en god jul.
Herr talman! Jag vill passa på att önska finansministern en god jul och hoppas att han får vila sitt huvud mot den tjocka lunta som vi kommer att få. Bakgrunden är ju inte i och för sig en annonsering utan detta att LO går ut med stora annonser med dessa uppgifter. Då tror man ju att LO har fått regeringen att ändra uppfattning i fråga om pensionsskatten. LO lyckades ju också när det gällde den underbara nattens skattereform. LO sade: Det här tar vi inte. Och så ändrade man sig. Detta är anledningen till min fråga. Sedan sade finansministern att jag inte har läst grundlagen, men det tycks i så fall inte heller finansministern ha gjort, eftersom han tidigare svarat på den här typen av frågor. Datumet är ju den 20 november. Under mellantiden måste någon ha talat om för finansministern att finansministern inte alls är skyldig att svara. Sedan skriver finansministern i sin artikel: ”Försäkringsbolagen har spenderat gigantiska summor i reklamkampanjer, på utskick av miljontals brev od. Det är viktigt att tydliggöra sin uppfattning mot denna form av spridning av politisk propaganda. Uppenbarligen är detta ett inslag i den politiska debatten som vi allt oftare kommer att få möta.” Ja visst, men observera att LO fortsatte med detta, och i ännu grövre stil, tycker jag, än försäkringsbolagen.

Herr talman! Enligt arbetsordningen för finansdepartementet åligger det planeringschefen att samordna arbetet i frågor om inriktningen av den ekonomiska politiken. I detta arbete ligger helt naturligt också att hålla sig å jour med den ekonomisk-politiska debatten och hålla kontakter med ekonomiska forskare. I det aktuella fallet sände planeringschefen för kännedom ut en uppsats som kommer att publiceras i tidskriften Ekonomisk debatt nästa år. Uppsatsen behandlar bl.a. regler för ekonomisk-politiskt beslutsfattande. Åtgärden att under hand skicka uppsatsen till ett antal personer innebar naturligtvis inget ställningstagande, i form av beslut eller meddelande, från finansdepartementet. Den är mer att jämföra med när ekonomer vid våra universitet och högskolor i tjänsten låter sprida artiklar eller uppsatsutkast till intresserade. Eftersom således planeringschefens brev i det åberopade fallet inte innebar något officiellt beslut eller meddelande har jag inte haft anledning att ta ställning till detsamma.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Finansministern hade ju turen att träffa professor James Buchanan i går på Nobelfesten och kunde diskutera hans politiska teser där. Nu säger finansministern att åtgärden att under hand skicka uppsatsen till ett antal personer innebar naturligtvis inget ställningstagande. Men det är givetvis det man tror, eftersom uppsatsen skickats ut med tjänstebrev. Observera alltså att den skickats ut med meddelanden från finansdepartementet, varvid skattebetalarna står för portokostnaderna. Så säger finansministern: ”Eftersom således planeringschefens brev i det — Prot. 1986/87:47 åberopade fallet inte innebar något officiellt beslut eller meddelande har jag 11 december 1986 inte haft anledning att ta ställning till detsamma.” Jag tycker tvärtomatt det. ZH Omarbetsbelastningen just därför finns anledning för finansministern att ta ställning till detsamma — Sail, 3 kädede eftersom det inte var något officiellt beslut bakom, som ju alla trodde som oa peensenelrege sko mottog detta brev, däribland ett antal tidningar. Man gjorde som bekant ett selektivt urval. Vissa tidningar som inte ansågs pålitliga fick tydligen inte detta brev. I och för sig är det naturligtvis utmärkt att finansdepartementet informerar om alla uppsatser i ekonomi som kommer ut. Men när detta tydligen var ett mycket speciellt fall, började man undra om det inte har legat ett särskilt beslut bakom. Nu förklarade sig finansministern inte egentligen ha haft med det hela att göra. Då är det alltså planeringschefen som har handlat självsvåldigt. Men även om han har gjort det får jag väl ändå, via finansministern, önska även honom en god jul.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat statsministern om han anser det rimligt att belasta skatteutskottet med arbete som följd av propositioner i den omfattning som skett under hösten 1986 och om han kan utlova en, som Knut Wachtmeister uttrycker det, bättre tingens ordning under resten av den återstående mandatperioden. Frågan har lämnats över till mig. När det gäller regeringens propositionsavlämnande måste detta ses med tiden för hela riksmötet som bakgrund. Det kritiseras ofta att ett stort antal lagförslag lämnas under vårsessionen mot slutskedet av tiden för propositionsavlämnandet, medan riksdagen inte har lika stor arbetsbörda under höstmånaderna. När det gäller skattelagstiftningen är det oftast aktuellt att ändra beskattningsreglerna vid ett kalenderårsskifte, vilket leder till att förslagen behandlas under hösten. Ofta finns det också ett intresse av att tiden mellan ett förslag till ändring av skattelag och dess ikraftträdande är kort. Det torde vara ofrånkomligt att en hög aktivitet från regeringens sida får återverkningar på riksdagens arbete. Jag beklagar om det denna höst lett till besvärliga arbetsförhållanden för skatteutskottets ledamöter eller i varje fall för Knut Wachtmeister. Men i sista hand måste behovet av förändringar och reformer på skattelagstiftningens område styra avlämnandet av regeringens förslag.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
Behandlingen av proposition 61 om den tillfälliga förmögenhetsskatten för livsförsäkringsbolag blev ju extra betungande därför att sedvanligt remissförfarande ersattes med en hearing, som tog en dag och två kvällar i anspråk. Hade förslagen om pensionsskatten och fastighetsskatten blivit på sedvanligt sätt remissbehandlade, så hade vi inte haft något större problem med att klara av de nio andra propositionerna, eftersom dessa två propositioner då hade kommit efter jul. Sedan tycker jag att finansministern kunde bespara sig insinuationen att blott jag hade besvärliga arbetsförhållanden i skatteutskottet. Fråga de andra ledamöterna! Svaret tolkar jag så, att skatteutskottet inte kommer att få många propositioner till våren, och det är jag tacksam för. En följdfråga till finansministern: Vilket är bäst — ett ordentligt genomarbetat förslag som träder i kraft något senare, eller ett lagförslag som träder i kraft enligt regeringens önskan utan tillräcklig behandling? Fastighetsskatten hade exempelvis inte alls behövt träda i kraft vid årsskiftet. Jag fick inget svar på frågan om regeringen kommer att försöka skärpa sig när det gäller avlämnandet av propositioner på ett tidigare stadium.
Herr talman! På Knut Wachtmeisters första fråga vill jag svara att kvaliteten på skatteutskottets betänkanden denna höst har varit lika hög som under föregående riksdagssessioner. Utskottet har genomfört den normala och vanliga omsorgsfulla granskningen av regeringens förslag. Jag anser att detta även gäller oppositionens arbete i skatteutskottet. Svaret på den andra frågan är att jag naturligtvis är beredd att tillsammans med skatteutskottets presidium och kansli diskutera hur vi kommande år skall tidsplanera skattelagstiftningen. Jag vill göra allt för att skatteutskottets arbete skall vara så praktiskt och lätthanterligt som möjligt. Och jag vill inte insinuera att Knut Wachtmeister är den ende som har känt att denna höst har varit betungande. Jag skulle själv kunna ansluta mig till den skara som har känt detta. Men det är bara Knut Wachtmeister som har frågat om den saken i riksdagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka Kjell-Olof Feldt för att han går upp och svarar på en följdfråga — det är jag inte bortskämd med. Jag vill också tacka för det erkännande som skatteutskottet fick i och med att finansministern berömde det arbete — även av oppositionen — som har utförts inom skatteutskottet. Men framför allt borde finansministern ha berömt kansliet, som har gjort en utomordentlig fin insats dagar och nätter för att klara arbetet. Det går en höst, men jag tror inte att man skall fresta utskottet med en liknande arbetsbörda i fortsättningen.

Herr talman! Först ett tack till utrikesministern för svaret.

Jag tror att det är mycket betydelsfullt, inte bara för Nicaragua utan också för andra progressiva krafter i Centralamerika, och inte minst för alla de människor i det här landet som på olika sätt jobbar för att Nicaragua skall överleva. Jag tackar än en gång utrikesministern för svaret.

Herr talman! Gunnar Björk i Gävle har den 19 november framställt en interpellation till mig om åtgärder för att förenkla och effektivisera socialförsäkringen. Jag hade tänkt besvara interpellationen den 15 december 1986, men på grund av att interpellanten inte kan ta emot svaret då har vi kommit överens om att den besvaras måndagen den 26 januari 1987.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vad regeringen avser att vidta för åtgärd när det gäller de sämst ställda pensionärerna, och Görel Thurdin har frågat mig om jag är beredd att klargöra regeringens samlade uppfattning om vilka som innefattas i begreppet ”de sämst ställda pensionärerna”. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen skall i den kommande budgetpropositionen föreslå betydande förbättringar för pensionärerna. Dels föreslås ett extra tilläggsbelopp till basbeloppet med 400 kr. fr.o.m. den 1 juli 1987, dels kommer de kommunala bostadstilläggen att höjas i och med att den övre hyresgränsen för statsbidrag höjs med 700 kr. per månad. Regeringen har i fråga om fördelningen av de medel som ställts till förfogande tillmötesgått pensionärsorganisationernas önskemål i betydande utsträckning. De förbättringar i pensionsförmånerna som regeringen föreslår kommer i hög grad pensionärer med låga pensioner till del. Detta gäller framför allt förbättringen av de kommunala bostadstilläggen. För en pensionär med låg eller ingen ATP som är bosatt i en kommun med låga kommunala bostadstillägg kan förbättringen innebära en höjning av bostadstillägget med 700 kr. i månaden. Tillägget till basbeloppet innebär en förstärkning av ATP-systemet. Det byggdes upp för att garantera alla, även löntagare med lägre inkomster, en tryggad försörjning på äldre dagar.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

De absolut sämst ställda pensionärerna i vårt land är de s.k. undantagandepensionärerna, de som frivilligt valde att stå utanför ATP-systemet när detta infördes och som därför inte har ATP, vilket är helt följdriktigt — de har själva valt att stå utanför ATP-systemet. Under resans gång visade det sig emellertid att väldigt många pensionärer inte kunde leva på folkpensionen därför att ATP-systemet var under uppbyggnad. Bl. a. utifrån moderata krav infördes pensionstillskott därför att de pensionärer som bara hade folkpension inte kunde leva på bara folkpensionen. Då beslutade regeringen i sin egenmäktighet att de som valt att stå utanför ATP-systemet heller inte skulle få pensionstillskott. De skulle således straffas för att de inte hade följt regeringens direktiv i pensionsfrågan! Det straffet hänger med också nu. Även nu kommer skillnaderna att öka mellan de s.k. undantagandepensionärerna och andra pensionärsgrupper, för även nu bortser regeringen från de sämst ställda pensionärerna, de som var motivet för engångsskatten.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Svaret anger emellertid inte vilka regeringen menar är de sämst ställda pensionärerna, och jag anser därför min fråga vara mycket befogad. Socialministerns förslag, som skall komma i en proposition, visar klart att det inte enbart var de sämst ställda pensionärerna som regeringen hade siktat in sig på. Jag vill förmedla en del statistik, som kan belysa den här frågan ytterligare. Jag har fått hjälp av riksdagens utredningstjänst. I december 1985 stod 488 633 personer av totalt 1 480 000 ålderspensionärer utanför ATP-systemet, däribland ca 40 000 undantagandepensionärer. Av 322 666 förtidspensionärer uppbar 64 218 personer förmåner enbart från folkpensionen. Mer än 30 96 av alla pensionärer, dvs. mer än en halv miljon pensionärer, har alltså enbart folkpension plus pensionstillskott. PRO har tagit fram en senare statistik, som säger att 635 000 pensionärer lever på en inkomst som är mindre än eller lika stor som folkpension plus tillskott. Det är dessa människor som är de sämst ställda pensionärerna, socialministern! Bland dessa pensionärer finns det en stor grupp som har mycket hög ålder. De utgör därför också en högriskgrupp för att hamna på sjukhus. Om en av två sammanlevande pensionärer hamnar på sjukhus, drabbas makarna av extra kostnader för resor, sjukbesök och en hel del annat. Även för en ensamstående pensionär sker detta. Nu skall de ju betala 55 kr. per dag. Att ge pensionärerna med hög ATP mest, att höja ersättningsnivån i delpensionen och ge mer åt dem som redan har och att ta bort friåret för sjukhusvistelse måste väl i det här perspektivet kunna betecknas som ett mycket stort svek från regeringens sida?
Herr talman! Jag lyssnar med intresse på oppositionens tal om stora ambitioner när det gäller hur regeringen skall använda avkastningen av den s.k. engångsskatten, vilken skall diskuteras här i kammaren i morgon. Det är de pengarna som skall användas till förbättringar för pensionärskollektivet. Jag skall med intresse också ta del av hur Göte Jonsson och Görel Thurdin röstar i morgon i denna fråga. Regeringen har alltså avsett att fördela de pengar som engångsskatten ger —- som har framgått av pressmeddelanden — på ett sådant sätt att både basbeloppet och KBT kan höjas. I det avseendet har vi tillmötesgått de önskemål som har framförts från landets två största pensionärsorganisationer.

Herr talman! Statsrådet behöver inte leva i ovisshet när det gäller mitt ställningstagande i morgon. Det är klart att jag kommer att yrka avslag på förslaget om engångsskatten. Jag gör det utifrån vetskapen att det löfte som bl.a. finansministern har gått ut med — nämligen att det är de sämst ställda pensionärerna som i första hand skall få del av pengarna i fråga — var en osanning. Jag ställer återigen följande fråga till socialministern, med tanke på att väldigt många gamla människor, som inte ansåg sig ha råd att vara med i ATP-systemet, nu enbart har folkpension: Anser statsrådet att det är socialt rimligt att människor i Sverige skall leva enbart på folkpension utan vare sig pensionstillskott eller ATP? Om svaret blir nej, vill jag fråga varför de då inte får pensionstillskott. Svaret blir: Jo, därför att dogmatiken — tyvärr — styr över socialpolitiken.
Herr talman! När det gäller de sämst ställda pensionärerna är kvinnorna faktiskt dubbelt så många som männen, i de lägsta inkomstskikten. Vidare är de här kvinnorna vid behandling av jämställdhetsfrågor sällan representerade i intresseorganisationernas styrelser. Jag tror inte att dessa i sina diskussioner alltid tar hänsyn till de sämst ställda, och framför allt inte till kvinnorna. Det är beklagligt att det skall behövas en engångsskatt för att ge de sämst ställda pensionärerna vad de egentligen har rätt till — utan engångsskatt. Jag tycker inte att regeringen har någon anledning att slå sig för bröstet bara därför att man helt plötsligt har råkat komma på att man skall beskatta vissa tillgångar för att på det sättet klara denna fråga. Vi har tidigare diskuterat denna många gånger, men då ville man inte ställa upp.

Herr talman! Åke Gustavsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta med anledning av socialdatautredningens förslag om särskild registrering av vissa invånare. Göte Jonsson har frågat mig om jag är beredd att förelägga riksdagen en proposition utifrån socialdatautredningens förslag. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. : ter som föreskrev att kommunen skulle bevara alla sociala akter och register utan någon tidsgräns. Grundtanken i socialtjänstlagen är att avsevärt begränsa det aktmaterial som skall bevaras längre tid än fem år. Socialdatautredningen hade till uppgift att undersöka och precisera behoven av vissa undantag från socialtjänstlagens gallringsregler. Socialdatautredningen föreslår vissa undantag från gallring av rättssäkerhetsskäl inom barnoch ungdomsvården samt undantag beroende på forskningens behov av primärdata. Det är det sistnämnda Åke Gustavsson och Göte Jonsson lyfter fram som ett hot mot den enskildes integritet. Redan i socialtjänstspropositionen återgavs de delvis motstridiga behov som föreligger, nämligen å ena sidan forskningens behov av individrelaterade data, å andra sidan hänsynen till integritetsskyddet. Jag vill framhålla att utredningens förslag kräver grannlaga avvägningar för att få en riktig balans mellan dessa olika behov. Remissbehandlingen pågår för närvarande. Efter sedvanlig beredning avser jag att föreslå regeringen att under hösten 1987 förelägga riksdagen en proposition. Jag försäkrar Åke Gustavsson och Göte Jonsson att jag i propositionsarbetet kommer att noga överväga de integritetsaspekter som tas upp i frågorna. Någon åtgärd i övrigt med anledning av frågorna anser jag nu ej påkallad.

Herr talman! Först riktar jag ett tack till socialministern för svaret. Mer än var tionde människa i Sverige skall få hela sitt liv dissekerat och blottlagt för forskarna, och det gäller för all framtid. Alla som är födda den 5, 15 eller 25 samt alla invånare i Jönköpings kommun kommer att få uppleva att alla deras problem exponeras för forskningen. Den personliga integriteten får komma i andra hand. Detta blir följden om socialdatautredningens förslag förverkligas — en utredning som tillsattes av den borgerliga trepartiregeringen under tillskyndan av Karin Söder och den dåvarande biträdande socialministern, moderaten Elisabet Holm. Ju fler socialtjänstsuppgifter som bevaras och ju längre gallringstiden är, desto större blir naturligtvis hotet mot människors integritet. Jag menar att man faktiskt kan gå längre än att bara tala om ett hot mot integriteten, för det är väl på det sättet att alla uppgifter skall kunna bevaras för all framtid. Den borgerliga trepartiregeringen såg det tydligen som sin uppgift att finna så många undantag som möjligt vad gäller gallringsplikten. Det framgår av direktiven för utredningen. Men det kan naturligtvis inte vara socialdemokratisk politik. Därför föreslår jag socialministern att förpassa utredningens förslag dit där det hör hemma — nämligen till papperskorgen. Om förslagen genomförs, skulle det självfallet också skapa en ökad misstro mot socialtjänsten. Då skulle väl knappast någon behöva sitta framför TV:n och se Lasse Holmqvists program ”Här är ditt liv”. Alla de uppgifter som lämnas där finns ju ändå redan lagrade på data.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det här förslaget har i samband med remissbehandlingen väckt väldigt stor oro i olika sammanhang bland människor ute i landet — inte minst i Jönköpings kommun, där i princip hela befolkningen skall omfattas av den generella forskningen när det gäller socialregister och liknande saker. Vi moderater har i väldigt många sammanhang betonat att den enskildes integritet i alla lägen måste sättas i förgrunden vid konflikter mellan samhällsintressen och enskilda intressen. Det måste alltså finnas mycket starka skäl för att undantag skall medges. I det här fallet finns det enligt min mening inte några starka skäl. Jag skulle vilja säga att det i det här fallet väldigt mycket är en fråga om en slumpmässig metod. Av en slump skall alltså en människas födelsedatum — den 5, 15 eller 25 vara avgörande. Vidare vill jag understryka — det är min uppfattning — att staten inte är ägare till de uppgifter som samlas i olika register hos socialnämnder ute i landet. Om man av olika skäl skall ha tillgång till dessa register, måste den enskildes rättssäkerhet och integritet stärkas i förhållande till vad som anges i socialdatautredningens förslag. Socialministern säger att hon skall göra allt när det gäller att överväga dessa frågor och att stärka den enskildes ställning, och det är bra. Men jag tror att det skulle vara ännu bättre om statsrådet redan i dag kunde säga ifrån att hon tar avstånd från de viktiga delar av socialdatautredningens förslag som är kontroversiella. Det är inte utredningsdirektiven som är avgörande, utan det avgörande är vad utredningen har kommit fram till samt den oro som utredningen har skapat.
Herr talman! Jag har år 1986 tagit emot en utredning vars direktiv är undertecknade av Karin Söder den 31 januari 1980. Utredningens förslag har sedan skickats ut på remiss. Vi har fått in ett omfattande remissmaterial som vi naturligtvis skall studera i socialdepartementet — det är så handläggningen går till. Jag utgår från att det i remissmaterialet finns så många kloka synpunkter på detta förslag att vi skall kunna lägga fram en proposition för riksdagen som tillgodoser de intressen som förslaget företräder och som också tar hänsyn till den personliga integriteten. Jag förbehåller mig alltså rätten att få studera remissmaterialet och återkomma med förslag.
Herr talman! Jag delar naturligtvis socialministerns uppfattning att det är naturligt att ta del av remissinstansernas synpunkter. Jag menar dessutom att det rimligen stärker argumentet för att kasta utredningens förslag i papperskorgen. Jönköpings kommun hör till de instanser som har yttrat sig över utredningens förslag och där är man mycket kritisk mot förslaget. Bl. a. konstaterar man att ju fler uppgifter som bevaras och ju längre gallringstiden är dessto större torde socialtjänstens klienter uppleva hotet mot sin integritet. Socialdatautredningens förslag innebär att stora mängder uppgifter sparas under obegränsad tid. Det är alltså Jönköpings kommun som anför detta — en av de kommuner som skall plockas ut i detta sammanhang.
Herr talman! Jag tror det är angeläget att det tidigt kommer ett besked från det ansvariga statsrådet. De människor som berörs är ofta i en svår situation när de tar kontakt med socialnämnderna i skilda frågor. Deras situation blir ännu svårare om de vet att uppgifter om den hjälp de behöver på grund av en speciell situation i livet skall bevaras för all framtid för att tillfredsställa forskningsbehov. Det är oerhört viktigt att de slipper gå med den oron. Framför allt är det orimligt att människor som är födda vissa dagar i månaden i Jönköping skall behöva känna den oron. Jag vädjar till socialministern att så snabbt som möjligt ta ställning i frågan. För min del har jag redan gjort det — jag anser att man inte kan stifta en lag utifrån det här förslaget.

Herr talman! Ingegerd Troedsson har fråga mig vilka åtgärder jag avser vidta som ger väl fungerande privata vårdalternativ möjlighet att fortsätta sin verksamhet. I enlighet med hälsooch sjukvårdslagen har landstingen ett ansvar att erbjuda en god hälsooch sjukvård åt dem som är bosatta i landstingskommunen. Enligt lagen, som under stor enighet antogs av riksdagen, skall landstingen planera hälsooch sjukvården med utgångspunkt i befolkningens behov av hälsooch sjukvård och planeringen skall avse även den hälsooch sjukvård som erbjuds av annan än landstingskommunen. Genom den s.k. Dagmarreformen har förutsättningar skapats för landstingen att fullfölja detta planeringsansvar. Sjukvårdshuvudmännen kan genom att teckna avtal med privata vårdgivare inordna dessa verksamheter som ett komplement och alternativ till annan vård. Det är således i första hand sjukvårdshuvudmännen som har som uppgift att besluta om hur en effektiv och väl fungerande vårdorganisation för hälsooch sjukvården bör vara utformad. Överväganden om hur vården bör organiseras för att bäst svara mot befolkningens behov måste baseras på de lokala förutsättningarna. Jag har inte för avsikt att vidta några åtgärder som begränsar sjukvårdshuvudmännens frihet att besluta om utformningen av den lokala vårdorganisationen.

Herr talman! Jag tackar för svaret men beklagar innehållet. Den 30 november i år sade Landstingsförbundets ordförande Gunnar Hofring i TV ungefär så här: Jag skulle tro att vi lyckas ge en god vård så småningom, om vi samarbetar både mellan offentlig och privat vård. Detta sade Gunnar Hofring, hemmahörande i Uppsala. Samtidigt håller man där på och raserar en väl fungerande hemläkarjour. Det skrämmande i detta sammanhang är faktiskt att de som i dag vill bedriva privat vård är i princip rättslösa. Den fråga som förste vice talmannen Ingegerd Troedsson har ställt till statsrådet visar detta. 1984 fanns det två liknande privata verksamheter i Uppsala. Den ena fick lägga ned omedelbart, den andra fick tillstånd att fortsätta sin verksamhet, och den har fungerat bra fram till nu. Nu har den socialistiska majoriteten i landstinget sagt: Nu skall vi säga nej också till den verksamheten, därför att nu skall vi starta eget. Till på köpet innebär det att den egna verksamheten blir dyrare än den privata. De som nu har arbetat inom den privata vården måste sluta med sitt positiva och samhällsnyttiga arbete. Och framför allt: De patienter som de har betjänat mister sin doktor. Statsrådet säger att vi skall ha en väl fungerande hälsooch sjukvård. Samtidigt är hon inte beredd att vidta åtgärder när det visar sig att landstingshuvudmännen utifrån majoritetsbeslut inte lever upp till detta av riksdagen satta mål. Att av rent politiskt taktiska skäl bryta ned en väl fungerande organisation till förfång för en massa patienter kan inte ligga i linje med riksdagens beslut om en riktig och rimlig sjukvård för enskilda människor.
Herr talman! Som jag har sagt i mitt svar till Göte Jonsson på Ingegerd Troedssons fråga har jag inte för avsikt att begränsa sjukvårdshuvudmännens möjligheter att utforma vården. I Malmö kommun t.ex. utnyttjar man reformen så, att man där kraftigt bygger ut den privata vården. Härom kvällen besökte jag Praktikertjänst. I dess verksamhetsberättelse stod det: Trots eller kanske tack vare Dagmarlagen har bolaget under året kunnat flytta fram sina positioner. Det finns alltså olika uppfattningar om hur Dagmaruppgörelsen har verkat.

Herr talman! I detta sammanhang vore det mera intressant om statsrådet läste verksamhetsberättelsen för hemläkarjouren i Uppsala. Jag tror inte att den kommer att vara lika positiv som Praktikertjänsts. Från moderat sida har vi sagt att vi inte vill ha monopol vare sig för privatvård eller för landstingets sjukvård. Vi vill att de som kan bedriva sjukvård, som är skickade för det och som vill göra det till nytta för sjuka människor också skall få göra det. Det är inte meningen att vare sig Praktikertjänst eller landstingen skall ha monopol på att ge en riktig och adekvat sjukvård.

fi ä 8 K å Ta : en thoraxkirurgisk Herr talman!

Förutsättningen för investeringsersättning är bl.a. att hälsooch sjukvårdsverksamheten i byggnaden blir integrerad med läkarutbildning och medicinsk forskning. Vidare kan nämnas att byggnadsförslaget skall upprättas i samråd med nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande. Av vad jag sagt framgår att ett byggnadsobjekt för thoraxkirurgisk klinik i Umeå blir ett enskilt ärende, där såväl en avtalsförhandling som en prövning i enlighet med gällande avtalsvillkor kan bli aktuell, sedan Västerbottens läns landsting har gjort en framställning om statlig investeringsersättning. Jag förutsätter att resurserna i landet för thoraxkirurgi planeras i samverkan mellan staten och Landstingsförbundet.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

I Umeå finns goda kunskaper, som i dag utnyttjas vid kvalificerade undersökningar och god eftervård när patienterna har genomgått hjärtoperativa ingrepp i Uppsala. Det har inte varit den enklaste handläggningen när det gällt att finna ut vad och vem som avgör vilka specialiteter som skall förändras och utökas i vårt land. Turerna kring en eventuell thoraxkirurgisk klinik i Umeå har varit invecklade och oklara. Jag har i ett antal frågor och motioner här i riksdagen fått det klarlagt. Det är nu viktigt att staten behandlar den framställning som Västerbottens läns landsting kommer att göra på ett positivt sätt. Den medicinska forskningen och läkarutbildningen i Umeå har ett stort behov av detta tillskott till den medicinska fakulteten där. Jag hoppas att regeringen på alla sätt beaktar även de regionalpolitiska konsekvenser som en thoraxkirurgisk verksamhet till Umeå innebär. Jag hoppas också att socialministern är beredd att från sin position medverka till att avtalet kommer till stånd. Det finns, som jag sade, många goda skäl till det. Vi har tidigare hört från industriministern att alla politikområden också 95 har ett regionalpolitiskt ansvar. Jag anser att regeringen genom att satsa på denna thoraxkirurgiska klinik kan ge ett bevis för det. Jag hoppas att socialministern är villig att medverka.

Herr talman! Hans Dau har frågat mig om några, och i så fall vilka, förtidspensionärer kommer att undantas i regeringens förslag om slopandet av det s.k. avgiftsfria året vid sjukhusvård. Regeringen avser att i sin budgetproposition för budgetåret 1987/88 föreslå att det avgiftsfria året för pensionärer med hel ålderspension avskaffas fr.o.m. den 1 juli 1987. Regeringen anser det däremot motiverat att samtliga pensionärer med hel förtidspension skall få behålla det fria året.

Herr talman! Jag vill tacka Gertrud Sigurdsen för det förtydligande hon gjort av vad hon sade vid sin presskonferans den 25 november. Hon sade då att vissa grupper förtidspensionärer, främst handikappade, skulle få denna befrielse. Jag förvånas över det dubbla budskap som hon framför. Samma dag, den 25 november, sade hon: Jag kan inte se att det är rättvist att en pensionär med samma inkomst som eller högre än t.ex. en textilarbetare eller kommunalarbetare skall få ligga på sjukhus helt kostnadsfritt samtidigt som de senare får betala 55 kr. för varje vårddag — men om jag förstår svaret rätt kommer det att bli så. Många av dessa människor har blivit förtidspensionärer efter en viss tid i yrkeslivet, kortare eller längre, och kommer förmodligen att ha en förtidspension med tillskott, ATP osv., vilket gör att de kommer att få samma inkomst som textilarbetaren eller högre. Jag vill fråga: Vilket av dessa båda budskap gäller? Det är intressant för dessa handikappade att veta. Det har rått stor förvirring när det gäller kompensationen till dessa pensionärer. Först skulle de sämst ställda få de bästa tillskotten. Sedan har det inte alls blivit så, utan pensionärerna med högre inkomster kommer att få den bästa kompensationen för den konfiskationsskatt som riksdagen skall besluta om i morgon. Det vore intressant att höra vilket av dessa två budskap som gäller,
Herr talman! Det svar gäller som jag har gett i dag. Vi har försökt att avgränsa gruppen handikappade, som består av de människor som är mest berättigade till kompensation. Men av olika tekniska administrativa skäl har det inte varit möjligt. Därför har vi kommit fram till att befrielsen från avgift skall avse hela gruppen förtidspensionärer.
Herr talman! Jag får tacka för det beskedet. Det innebär med andra ord att socialministern har bytt ståndpunkt sedan den 25 november. Det kanske är till förmån för de handikappade — däremot inte för de textilarbetare och kommunalarbetare som hon jämförde med då. Jag hoppas bara att detta ställningstagande räcker ända fram till dess beslut skall fattas — det har inte tidigare löften gjort.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig om visst stimulansbidrag inom studiestödet skall räknas av mot socialbidraget. Behovet av den ekonomiska hjälp i form av socialbidrag som en enskild kan vara berättigad till beräknas med utgångspunkt i en socialbidragsnorm som kommunen själv bestämmer. Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd som vägleder socialtjänsten, bl.a. om vilka inkomster och tillgångar som bör reducera socialbidragets storlek. Huvudprincipen är därvidlag att alla inkomster skall dras från det socialbidragsbehov som framräknats enligt socialbidragsnormen. Det finns dock ersättningar som enligt socialstyrelsen inte bör avräknas, t.ex. handikappersättning och vårdbidrag. Vad gäller den s.k. timersättningen ger de allmänna råden ingen uttalad vägledning. Jag har erfarit att man inom socialstyrelsen diskuterar den oklarhet som för närvarande råder och att man ämnar gå ut med ett klarläggande i frågan.

Herr talman! Jag vill börja med att framföra ett tack för svaret. Det är bra att vi inom kort kan få ett klarläggande i denna fråga. Det råder stor oro, särskilt på vuxenutbildningsnämnderna, som blir nerringda från olika förvaltningar med frågor om hur bestämmelserna skall tolkas. Administrationen kostar mer än själva bidraget, och det är en olycklig situation. Stimulansersättningen är mycket viktig för de grupper som det handlar om. Det gäller dels 14 000 personer som går i grundläggande vuxenutbildning, varav många är analfabeter, dels 11 000 personer som studerar svenska för invandrare. Alla dessa har inte socialbidrag — men en ganska stor grupp. Därför har det väckt mycket stor oro att stimulansbidraget dras av från socialbidraget — och dessutom hanteras dessa frågor olika på olika håll. Man har upptäckt problemet genom att CSN nyligen har tagit över administrationen och utbetalningen av dessa stöd. Tidigare var det kommunen själv som handhade detta, och då var det kanske inte så svårt med kontakterna. Jag vill bara skicka med några synpunkter inför de klarlägganden som skall göras. Jag hoppas att man utgår från och har ett intresse av att i fortsättningen stimulera dessa grupper. I första hand handlar det om invandrarkvinnorna, som skulle vara mycket svåra att få till fortsatt utbildning om man inte på något sätt kan visa upp en ”vinst” av det hela. Dessutom finns en skatteproblematik i den här frågan genom att timersättningen är skattepliktig. Det blir en svår konsekvens när man först drar av timersättningen från socialbidraget och dessutom så småningom kan bli skyldig att betala restskatt. Man måste se på hela problematiken vid behandlingen av denna fråga.
Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om jag avser att vidta andra åtgärder för att minska köerna inom den offentliga vården än de åtgärder mot investeringar vad gäller kontorsoch industrifastigheter för att försvåra inflyttningen till storstadsområdena som regeringen beslutat om. Stockholms län har i dag ett befolkningsunderlag som är ständigt växande. Detta är en anledning till att det blir köer till sjukvården. Men köer finns i det övriga landet också, särskilt till starroch höftledsoperationer. Jag vill hänvisa till mitt svar på en interpellation i samma ämne som jag gav i riksdagen den 2 december i år. Jag redogjorde då för att socialdepartementets hälsooch sjukvårdsberedning den 19 november i år diskuterat kösituationen inom sjukvården. För att om möjligt få fram ett konkret handlingsprogram har hälsooch sjukvårdsberedningen på mitt förslag beslutat genomföra en konferens om kösituationen den 27 januari 1987. Till denna konferens kommer att inbjudas företrädare för sjukvårdshuvudmännen, de politiska partierna och de fackliga organisationerna.

Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den här gången gäller det också den enskilda vården, Dagmaröverenskommelsen och följderna av den. Statsrådet Sigurdsen sade i anslutning till beslutet om Dagmarreformen, som innebär att man inom ramen för försäkringen kan reglera läkarrekrytering och läkaretablering, att en av orsakerna till reformen var att man inte skulle få överetablering i vissa områden. Då åsyftade statsrådet och många med henne bl.a. Stockholmsområdet — det fanns för många privatpraktiserande och fritidspraktiserande läkare i Stockholm. Civilminister Bo Holmberg har i höst sagt att det är risk för att vi får en för stor sluten, mera kvalificerad sjukvård. Han har senare sagt att detta hänger samman med ändrad policy i äldreomsorgen. Industriminister Thage G. Peterson har sagt att ett motiv för att stoppa investeringar i Stockholmsområdet och i storstadsregionerna är bristen på sjukvård. Man ställer sig frågan: Vilken syn ligger egentligen bakom regeringens allmänna sjukvårdspolitik? När man hör det ena statsrådet, det andra statsrådet och det tredje statsrådet uttala sig är det faktiskt som om ”hela havet stormar” på detta område. Detta visar att planhushållning inte fungerar inom hälsooch sjukvården. Det system vi har i dag har ju starka sådana inslag. Min fråga till statsrådet Sigurdsen är: Anser statsrådet att reglerad tillgång på sjukvård är ett lämpligt regionalpolitiskt instrument och att man inom sjukvårdens ram skall se till att få bristsituationer inom vissa områden så att man därigenom kan hindra etableringar? Vid tolkningen av statsrådets svar och industriministerns uttalanden får man faktiskt den uppfattningen.

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig om regeringen är beredd att ge extra resurser till svenska skolan i Gené&ve för att garantera dess fortbestånd. Skolöverstyrelsen har för innevarande läsår beviljat statsbidrag till en lärartjänst vid svenska skolan i Gen&ve. Beslutet följer bestämmelserna i förordningen om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet, vad gäller antalet lärartjänster i förhållande till antalet behöriga elever, dvs. elever på lågoch mellanstadiet. Skolan har hos regeringen anhållit om statsbidrag till två lärartjänster för innevarande läsår. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet, varvid skolöverstyrelsens yttrande i ärendet har sänts till skolan för påminnelser senast den 13 januari 1987. Jag är därför inte beredd att nu redovisa något ställningstagande i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som jag för min del tolkar positivt. Skolan i Genéve är viktig för alla de svenskar som av olika anledningar har sin verksamhet förlagd till Genåéve. Där finns bl.a. många internationella institutioner i vilka vi är angelägna om att vara representerade. Då är det naturligtvis bra att dessa svenskars barn kan få fullfölja sin skolgång under den tid familjen vistas utomlands. Mot denna bakgrund vore det en stor förlust om man av ekonomiska skäl skulle tvingas lägga ned skolan. Som statsrådet sade har skolan för närvarande en lärartjänst. Antalet barn på lågmellanstadiet är så litet att det bara berättigar till en tjänst. Men det finns också ett antal barn som är i den åldern att de läser högstadiets kurs, och de får nu läsa per korrespondens. Det är naturligtvis en relativt bra anordning, men undervisningen av dessa elever kräver ett visst mått av handledning, och det hinner den enda läraren för lågoch mellanstadiet inte med. Detta har gjort att skolans lokala styrelse har blivit tvungen att sätta till extra resurser. I dag är årsavgiften vid skolan i Geneve ungefär 30 000 kr., och det är en ganska dryg utgift för de föräldrar som måste ha sina barn i skolan. Herr talman! Jag tolkar svaret positivt och hoppas att jag inte skall behöva få anledning att återkomma i frågan utan att regeringen vid sin fortsatta beredning skall finna möjligheter att även fortsättningsvis stödja skolan i Genéve.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om jag är beredd att medverka till utbyggnad av vägarna E 4 och E 75 i Norrland. Regeringen har givit vägverket direktiv för upprättande av flerårsplaner för byggande av statliga och statskommunala vägar under perioden 1988 1997. Av direktiven framgår att det högtrafikerade vägnätets standard skall anpassas till trafikutvecklingen och att det lågtrafikerade vägnätet skall ges en tillfredsställande standard. Inriktningen av vägplaneringen skall — liksom tidigare — vara att utifrån samhällsekonomiska bedömningar vidta sådana åtgärder att det allmänna vägnätet vidmakthålls och successivt förbättras. Nyeller ombyggnad av vägsträckor som är samhällsekonomiskt lönsamma bör således utföras inom ramen för de ordinarie vägmedel som avses anvisas, dvs. ca 1 000 milj.kr. per år. Regeringens uppfattning är att de framtida väginvesteringarna inte skall koncentreras till ett visst vägnät, motorvägstriangel eller liknande. Det finns ett stort vägbyggnadsbehov i hela landet. Tillgängliga medel för vägbyggande bör därför användas för åtgärder på de vägsträckor där den samhällsekonomiska nyttan är störst. Detta gäller även vägarna E 4 och E7s: Jag utgår ifrån att vägverket beaktar de direktiv som regeringen utfärdat för upprättandet av flerårsplanerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det var välgörande att få detta klarläggande från kommunikationsministern. Bakgrunden till min fråga är att det enligt vägverkets uppfattning, som kommer till uttryck i de direktiv för flerårsplanering som nu utfärdats, skall genomföras mycket kraftiga satsningar för att förbättra och öka bärigheten på de stora huvudvägarna, i första hand i södra Sverige. Risken är då mycket stor att den regionala obalans vi redan har kommer att förstärkas ytterligare. Detta leder sannolikt till en ökad lokalisering av industriproduktion till de södra regionerna. Den pågående omstruktureringen inom näringslivet och strävandena att minska lagren inom både produktionsoch distributionsleden medför givetvis ökade krav på god framkomlighet på vägnätet under alla tider på dygnet. Goda kommunikationer — och i detta inkluderar jag ett bra vägnät — får därmed allt större betydelse för den regionala utvecklingen. Det är därför mycket viktigt att utbyggnaden och förbättringarna av huvudvägnätet i Norrland inte kommer på efterkälken. E 4 genom Norrland är en viktig pulsåder och har mycket stor betydelse för näringslivets utveckling, liksom E 75 i mittnordenområdet. Jag kan inte tolka kommunikationsministerns svar på annat sätt än att han i likhet med mig anser att det är viktigt att en utbyggnad av E 4 och E 75 i Norrland kommer till stånd parallellt med de vägförbättringar som görs i södra Sverige. Det är viktigt att bestämmelser om höjd belastning anpassas till de bestämmelser som kommer att gälla inom EG. Det är ofantligt viktigt för den norrländska industrins konkurrenskraft. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Gunhild Bolander har frågat mig om jag är beredd att ge transportrådet i uppdrag att ompröva sitt beslut angående taxehöjningar i Gotlandstrafiken. Gunhild Bolander hänvisar i sammanhanget till en promemoria från statens prisoch kartellnämnd om beslutade taxehöjningar för Rederiaktiebolaget Gotlands linjesjöfart. Transportrådets beslut om taxehöjningar för Gotlandstrafiken har nyligen överklagats till regeringen. Jag är inte beredd att föregripa regeringens prövning av frågan.

Herr talman! Tack för svaret. Det innehåller tyvärr inga positiva uppgifter. Statsrådet finner ingen anledning att i dag gå in i någon diskussion med tanke på att kommunfullmäktige i måndags beslutade att överklaga beslutet om taxehöjningar. Inför den prövning som regeringen skall företa vill jag skicka med en del synpunkter. Det är en mycket märklig inställning som transportrådet har haft vid hanteringen av frågan. När oljepriserna stiger är det ett skäl till att höja taxorna. Men när oljepriserna sjunker är det inte alls något skäl till att sänka taxorna eller i varje fall låta dem vara oförändrade. Tillåt mig efterlysa någon konsekvens i tänkandet och handlandet hos en statlig myndighet. Statens prisoch kartellnämnds promemoria är en svidande kritik mot transportrådet. Det är egentligen närmast en skandal om regeringen inte heller denna gång är beredd att vidta åtgärder. När vi för en dryg månad sedan hade en interpellationsdebatt här i kammaren ifrågasatte jag insättandet av lastfärjan Gute i persontrafiken på Oskarshamn av ekonomiska skäl. Vi visste då att det fanns ekonomiskt utrymme för att låta färjan Gotland gå som tidigare. I dag måste man med fog ställa frågan till regeringen om skälet till att använda Gute i trafiken är något annat, och i så fall vilket. Nu har det ju klarlagts av SPK att det inte finns sakliga skäl för sådana beslut som transportrådet har fattat. Det finns en mycket märklig passus i SPK:s skrivelse. Det står att SPK har begärt av transportrådet att få ta del av det kostnadsmaterial och annat analysmaterial som legat till grund för transportrådets beslut om de aktuella höjningarna. Transportrådet har förklarat att något dokumenterat underlag inte finns, men man är medveten om att förändringarna i genomsnittskostnaderna uppgår till —2,5 90. Det innebär alltså en minskning. Transportrådet vet alltså om att det är möjligt att sänka taxorna, men beslutar ändå att höja dem. Jag vill gärna ha statsrådets förklaring till detta.

Herr talman! Karl-Anders Petersson har med hänvisning till att transportrådet uppges vilja ersätta tågtrafik från sydöstra Sverige med buss frågat mig om jag är beredd att ta avstånd från detta orimliga förslag. Transportrådet har nyligen på regeringens uppdrag redovisat en utredning om hur den långväga busslinjetrafiken skall kunna förbättras. I utredningen föreslås principer för hur busstrafiken bör vara uppbyggd för att trafiken skall kunna bli effektiv och attraktiv. Såväl samordning med järnväg som länshuvudmännens trafik berörs. Som exempel på vad som kan göras har kollektivtrafiken studerats på ett antal linjer i landet. Några konkreta förslag till ersättning av tågtrafik med buss föreslås dock inte. Jag anser att det är viktigt att kollektivtrafiken främjas och utvecklas vidare. Tåg och buss bör här samarbeta och utgöra komplement till varandra så att en samhällsekonomisk utbyggnad av trafikförsörjningen sker. För att trygga en riktig avvägning mellan tåg och buss är det viktigt med en allsidig behandling av möjligheterna till samverkan där också bl.a. järnvägens utvecklingsmöjligheter prövas. Jag har därför låtit skicka transportrådets utredning på en bred remiss till olika intressenter. Frågan kommer därefter att behandlas inom ramen för det trafikpolitiska utvecklingsarbetet som nyligen påbörjats inom regeringskansliet. Tills vidare har jag därför ingen anledning att nu kommentera den aktuella frågan.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga, men innehållet i svaret lämnar mycket övrigt att önska. Nog måste väl kommunikationsministern ha ytterligare synpunkter på ett förslag från det statliga transportrådet om att tågtrafiken på sträckorna Karlskrona-Malmö och Karlskrona/Kalmar-Göteborg skall ersättas med busstrafik? Förslaget innebär ju att stora delar av sydöstra Sverige skärs av från järnvägsnätet. Blekinge län och landskap blir, som det första länet på fastlandet, utan järnvägsförbindelser. Blekinge är landets mest tätbefolkade län utanför storstadsregionerna. Därför är det viktigt att det finns goda järnvägsförbindelser till och från länet både mot väster och norr. Blekinge är en i olika avseenden betydelsefull del av Sverige, fast transportrådet ej upptäckt detta. Självfallet bör även detta landets sydöstra hörn behandlas av statsmakterna som övriga delar av vårt land. Det finns, herr kommunikationsminister, en värld utanför Stockholm och Göteborg. Järnvägsförbindelserna Karlskrona-Malmö har på senare år stadigt försämrats: färre förbindelser, längre restider och sämre vagnskvalitet. Som exempel kan nämnas att tågens hastighet i genomsnitt nu är 65 km/tim. För 20 år sedan var hastigheten över 70 km/tim. Det är den utveckling som har skett. När SJ försämrat tågförbindelserna tillräckligt kan man givetvis lätt konstatera att antalet resenärer har minskat, och att i stället för att rusta upp järnvägen och sätta in flera och snabbare förbindelser börjar man undersöka nedläggningsmöjligheterna. Vi fick en viss upprustning av kustbanan genom Blekinge i början av 1980-talet, men efter regeringsskiftet 1982 har inga resurser avsatts för detta ändamål. Är avsikten att skärma av Blekinge från landet i övrigt genom försämrade järnvägskommunikationer? Även förbindelsen till Göteborg är mycket viktig för den sydöstra delen av landet. Också på denna sträcka har emellertid förbindelserna försämrats efter hand, så att många numera finner det tidsmässigt fördelaktigt att köra med egen bil till Göteborg vid sammanträden av olika slag.
Herr talman! Jag vill understryka att den utredning som transportrådet alldeles i dagarna har presenterat bara utgör ett underlag för den diskussion om trafikpolitiken på dessa berörda områden som vi skall föra framöver. Det kommer naturligtvis att finnas många andra synpunkter på hur trafiken skall läggas upp. Som jag sade har denna utredning gått ut till ett mycket stort antal remissinstanser. Jag föreställer mig att de i sina remissvar kommer med andra alternativ och konstruktioner som de möjligen kan tycka är bättre än det som transportrådet har fört fram som exempel — jag vill understryka att det rör sig om exempel — i utredningen. Sedan tycker jag inte att man skall säga att Blekinge och andra delar av landet är helt bortglömda när det gäller järnvägstrafik. Det råkar faktiskt vara så att man just i dag har invigt en industrispårsutbyggnad vid Volvo i Olofström som man, såvitt jag förstår, har varit väldigt angelägen om. Det är inte så att det bara sker indragningar, utan det görs också vissa utbyggnader i detta område. Men det är klart att järnvägen skall användas till det som den är bäst på och att andra alternativ kan användas till det som de är bäst på. Jag vill understryka att det inte har gjorts något politiskt ställningstagande till detta förslag utan att det handlar om ett utredningsförslag.
Herr talman! Jag är medveten om att ett litet industrispår har invigts i Olofström. Det kan knappast ha någon större betydelse för kommunikationerna till och från Blekinge. Jag hoppas att kommunikationsministern inte tror att detta kan vara av avgörande betydelse när det gäller kommunikationerna för Blekinges vidkommande. Att man tar bilen till Göteborg i stället för att använda en kollektiv transportmöjlighet utgör naturligtvis en onödig belastning på vägnätet och är olyckligt från såväl trafiksäkerhetssom miljösynpunkt — det hoppas jag att kommunikationsministern är införstådd med. Vi har i Blekinge under senare år haft problem av olika slag, främst när det gäller sysselsättningen. Under den senaste tioårsperioden har invånarantalet sjunkit stadigt varje år. Såväl länsstyrelse som landsting och länets kommuner har vidtagit olika åtgärder för att stimulera näringslivet i länet. Mot denna bakgrund upplevs förslaget från transportrådet av blekingarna som en ren örfil.
Herr talman! För att det inte skall uppstå några missförstånd i debatten vill jag säga att det, såvitt jag förstår, icke är fråga om ett förslag från transportrådet utan om en exemplifiering av olika alternativ för persontransporter. Sådana exempel måste få förekomma om vi skall ha en konstruktiv trafikpolitisk debatt. Därmed är inte sagt att förslagen skall realiseras.
Herr talman! Det sista kommunikationsministern sade var det mest positiva jag har hört honom säga i dag. Jag tar fasta på att detta förslag inte skall förverkligas, eftersom detta skulle verka förödande på Blekinge som län och landskap. Men bara detta att man är utsedd till försöksobjekt i sammanhanget kommer att ha negativ verkan på länet — det tror jag att kommunikationsministern är införstådd med.

Herr talman! På grund av att interpellanten Sten Svensson inte hade tillfälle att ta emot svaret på sin interpellation om statsbidraget till statens institut för företagsutveckling när interpellationer besvarades här i riksdagen den 8 december, kommer svaret på hans interpellation att lämnas i slutet av januari 1987.

Herr talman! Iris Mårtensson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att vanadinbrytning kommer i gång i Gruvberget. Nämnden för statens gruvegendom , som förvaltar de statliga gruvrättigheterna, innehar även gruvrätten till vanadinfyndigheten vid Gruvberget. NSG har gjort en ingående värdering av fyndigheten och diskuterat förutsättningarna för en brytning med såväl svenska, finska som norska intressenter. Utvärderingen visar att det, med rådande marknadssituation med överkapacitet och därmed låga vanadinpriser, för närvarande inte är ekonomiskt försvarbart att exploatera fyndigheten. NSG följer marknadsutvecklingen och kan därmed pröva om förutsättningarna för en exploatering av vanadinfyndigheten vid Gruvberget vid en senare tidpunkt har förbättrats.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på min fråga. Svaret visar på en tänkbar öppning i framtiden. När man vet att det i dag inte bryts någon vanadin i vårt land och att ett land av de länder som är produktionsdominerande är Sydafrika, så ger det mig en tankeställare; är det därifrån som vi i dag tillfredsställer vårt behov av vanadin? När näringsutskottet våren 1985 senast behandlade frågan om vanadinförekomsten i Sumåssjön i Gruvberget sade utskottet att en inhemsk utvinning av vanadin framstod som eftersträvansvärd ur såväl försörjningssom sysselsättningssynpunkt. Jag anser att det finns flera anledningar att ta fasta på när det gäller att aktualisera en gruvbrytning i Hälsingland. Den första anledningen är att man inte skall importera sådant som finns inom landet och absolut inte från Sydafrika, om det så kommer via något annat land. Vidare behöver vi mer än väl varje sysselsättningstillfälle som kan komma till stånd. I det här sammanhanget kan det ju vara intressant att veta att vår egen import, har det sagts mig, är på 1 000 ton per år. Det är alltså det vanadin som vi behöver för vår ståltillverkning. Denna import svarar mot ett värde av ungefär 50 milj.kr. per år. Så nog finns det all anledning att börja ta till vara vanadinet i Hälsingland.
Herr talman! Jag är självfallet intresserad av att alla möjligheter till gruvbrytning i Hälsingland undersöks. Nu är emellertid brytning av vanadinmalm inte det enda sättet att producera råvara till ferrovanadin. Ett alternativt sätt skulle kunna vara att utnyttja vanadininnehållet i våra järnmalmer. Att utvinna vanadin som en sameller biprodukt är också det sätt på vilket vanadin produceras i omvärlden. Detta kan ske genom att man i råjärnsproduktionen tar fram en vanadinhaltig slagg, som sedan får utgöra råvara vid produktion av ferrovanadin. Detta skulle kräva att en ny process införs i ståltillverkningen. Enligt vad jag känner till studerar SSAB för närvarande möjligheterna att införa en sådan process.
Herr talman! Jag vill tacka för den komplettering jag här har fått. Om man i något av de stålverk som finns här i Sverige blandar in malm från Sumåssjön i Gruvberget, kan man få en slaggprodukt som är direkt säljbar. Då kan man även utnyttja det järn som finns där. Jag ser således mycket positivt på det svar som jag här har fått av industriministern.

Herr talman! John Andersson har ställt en fråga om samverkan mellan virkesinköparna i norra Sverige som berör konkurrenslagens bestämmelser. Konkurrenslagen tillämpas av näringsfrihetsombudsmannen och i sista hand av marknadsdomstolen. Jag har erfarit att NO, på grundval av den kritik som riktas mot vissa förfaranden på virkesmarknaden, beslutat ta upp frågan till prövning. Jag kommer att informera mig om resultatet av NO:s prövning. Någon åtgärd i övrigt från min sida är inte aktuell.

Herr talman! När man fick höra att virkesuppköparna i norra Sverige hade delat upp marknaden och som särskild krydda tillämpade ett system med stödanbud, väcktes självfallet vissa funderingar. Den första tanke man fick var hur det egentligen är ställt med marknadsekonomin och den s.k. fria konkurrensen. Vi har under många år inte bara fört en livlig debatt utan även föreslagit allehanda åtgärder för att förmå de privata skogsägarna att avverka mera skog. En annan aspekt av det inträffade är att skogsägarna, när de nu ämnar avverka, utsätts för — vill jag påstå — rena skojet, genom att köparna inte bara delar upp marknaden i olika områden, utan också tillämpar ett system där man lämnar in stödanbud. En mycket viktig omständighet när det gäller skötseln av vår skog är att det också kan ges resurser till återskapande av skogen i form av skogsvård, dvs. till att reproducera vår skogsråvara. Så även från denna synpunkt är det olyckligt att man skall förfara på detta sätt. Jag har frågat statsrådet Johansson om han ämnar vidta några åtgärder. Jag noterar att statsrådet säger att NO har beslutat att ta upp den här frågan till prövning. Jag noterar även att statsrådet också ämnar informera sig om resultatet av NO:s prövning. Statsrådets svar är att någon åtgärd från hans sida inte är aktuell. Jag tackar för detta svar på min fråga.
Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om systemet med kollektiva hemförsäkringar är förenligt med regeringens konsumentpolitiska strävanden. Mitt svar är ja. Att medborgarna kan få ett rimligt försäkringsskydd till en Prot.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. För mig som liberal känns systemet med kollektiva hemförsäkringar horribelt. Det innebär att konsumenten tvångsansluts till en hemförsäkring hos Folksam som hon eller han inte har begärt, varken i ord eller i handling. Här är det facket som bestämmer. Ett kollektivt beslut på ett föreningsmöte väger med andra ord tyngre än den enskilde individens eget ställningstagande. De medlemmar som vill slippa hemförsäkringen måste anmäla detta skriftligt. Den som inte observerar denna tågordning blir automatiskt försäkrad och får därmed ett månatligt avdrag gjort på sitt lönekonto. Kan konsumentministern verkligen försvara detta system? Vi i folkpartiet kan inte det, vi förkastar det. Jag vill ytterligare precisera frågan: Anser statsrådet att säljmetoden är förenlig med principen om en sund utveckling på försäkringsområdet och att den står i enlighet med marknadsföringslagens regler? Kan statsrådet verkligen bejaka detta system? Vid den remissbehandling som följde på försäkringsverksamhetskommitténs delbetänkande om gruppförsäkringar framfördes från flera instanser tydliga farhågor, som nu bekräftas av verkligheten. Nu kommer Kommunalarbetareförbundet att kollektivansluta sina 370 000 medlemmar till denna försäkring. Hovrätten för övre Norrland var också mycket kritisk vid remissbehandlingen, liksom marknadsdomstolen, som frågade om detta system skulle bidra till fri och öppen konkurrens mellan försäkringsbolagen. Alla fakta i de anmälningar som nått konsumentverket tyder på att Folksams säljmetoder strider mot marknadsföringslagen. Min sista fråga är: Anser statsrådet detta förenligt med en bra konsumentpolitik som är till gagn för konsumenten? Det vore bra för konsumenterna att få veta det.

Herr talman! Det var många ytterligare frågor. Frågan gällde alltså om systemet med kollektiva hemförsäkringar är förenligt med regeringens konsumentpolitiska strävanden. Svaret på den frågan är ja. Det är ett system med gruppförsäkringar som regeringen har tagit ställning till och medgivit. Vi anser inte att det finns något generellt hinder mot dessa försäkringar, om det gäller gruppförsäkringar med reservationsrätt. Det stämmer alltså inte som Ulla Orring säger, nämligen att konsumenterna tvångsansluts till försäkringen. Det är bra för konsumenterna om de kan få billiga försäkringar, och vi har ansett att det är riktigt att ha en reservationsrätt. Självfallet måste emellertid de enskilda försäkringslösningarna stå i överensstämmelse med konsumenträttslig och annan lagstiftning, inkl. marknadsföringslagstiftningen. Detta har konsumentverket anledning att bevaka, och det har verket också gjort i 107 detta ärende.
Herr talman! Detta kallas ju för negativ avtalsbindning. Det innebär alltså att konsumenten inte av egen kraft anmäler sig till en försäkring, utan att det är den fackliga organisationen som ansluter sina medlemmar. Om man inte observerar detta blir man alltså tvångsansluten. Jag tycker att statsrådet borde ta avstånd från detta system. Det är inte förenligt med vad vi i Sverige anser om konsumentens fria val och möjligheter. Det är verkligen beklämmande. Systemet hämmar dessutom den fria konkurrensen mellan försäkringsbolagen. De har inte möjligheter att konkurrera om försäkringstagarna, utan det är fråga om en ensidig upphandling från Folksam. Jag vill verkligen att statsrådet på allvar tar avstånd från den här typen av kollektiva försäkringar. Vi vill slippa bli kollektivt anslutna till ett politiskt parti — vi har samma krav då det gäller hemförsäkringar!
Herr talman! Det är inte så att man tvångsansluts. Det finns en reservationsrätt i de former som vi har godkänt för vårt vidkommande när det gäller kollektiva hemförsäkringar. Självfallet skall man följa den konsumenträttsliga lagstiftningen. Det gör också konsumentverket. Det har förts en diskussion om hur marknadsföringen skall vara utformad, och jag utgår också från att de som hanterar försäkringarna kommer att rätta sig efter vad som framkommit vid dessa diskussioner.
Herr talman! Kvar står att det inte är konsumentens fria val som avgör vilken form av försäkring som han eller hon skall teckna, utan det är facket som ansluter hela kollektivet. En kommunalarbetare som inte ser upp kommer in i detta system och får avdrag på sin lön. Detta tycker jag är upprörande!

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att minimiberedskap skall kunna upprätthållas i Härjedalens polisdistrikt. Som jag tidigare har förklarat i olika sammanhang skall strävan vara att alla polismyndigheter så långt det är möjligt skall ha lika goda förutsättningar att lösa sina arbetsuppgifter. Jag har också upplyst att regeringen, på grundval av en utredning inom justitiedepartementet, har gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att undersöka fördelningen av polismän mellan polisdistrik ten och att föreslå eventuella omfördelningar mellan distrikten. Uppdraget kommer att redovisas till regeringen i februari 1987. Jag utgår från att också de problem som Sigge Godin pekar på rörande — som jag förstår Sigge Godin — Svegs polisdistrikt kommer att uppmärksammas i detta arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det är positivt att utredning nu pågår i dessa frågor. I svaret antyder justitieministern emellertid att han inte riktigt vet vad som är på gång och vilka direktiv regeringen har givit. Jag hoppas att det inte är så, utan att det bara är litet oklart uttryckt. Härjedalens polisdistrikt omfattar en yta på 13 000 km? — 20 mil långt och 10 mil brett. Detta område skall bevakas av totalt 21 polismän, inkl. befäl och utredare. Man kan ju tänka tanken vad som händer om man måste lägga ned lokalkontoret i Funäsdalen och lämna hela området öde. Om jourgruppen är på uppdrag i Ytterhogdal och larm kommer från västra Härjedalen har man 20 mil att färdas. Det motsvarar ungefär att en jourgrupp i Stockholm skulle tvingas att åka till Ludvika på uppdrag. Polisens arbete innebär inte enbart jakt på brottslingar och utredning av brott. En stor del av arbetet avser också service och andra kontakter med såväl ortsbefolkningen som den mängd av turister som besöker det härliga Härjedalen. Även därför är det viktigt att verksamheten fungerar någorlunda effektivt. Industriministern talar ofta och vältaligt om insatser från andra områden av politiken än regionalpolitiken. Min fråga till justitieministern blir därför: Är Sten Wickbom beredd att, när ärendet kommer upp i vår, väga in regionala hänsyn vid fördelningen av polistjänster och därmed rekommendera såväl rikspolisstyrelsen som länsstyrelserna att bibehålla lokalvaktdistrikt och uppehålla en rimlig minimibemanning i glesbygden?

Herr talman! Nic Grönvall har med hänvisning till ett uttalande av mig i radio enligt vilket Nicaraguas demokrati ”stod skyhögt över övriga stater i Centralamerika” frågat mig på vilka grunder jag kommit fram till denna uppfattning. Uttalandet är lösryckt ur svaret på en fråga om bistånd till demokratiska länder i Latinamerika, t.ex. Costa Rica. Jag sade att Sverige redan har samarbete med Costa Rica, som har långa demokratiska traditioner. I radioprogrammet behandlades demokratimålet i biståndet. Jag framhöll vikten av biståndsinsatser som främjar folkligt deltagande och insikt om hur demokratin fungerar. Ett exempel är stödet till bondekooperationen i Nicaragua. Trots de svåra förhållandena i Nicaragua pågår där ansträngningar att 11 december 1986 vidareutveckla demokratin. En ny författning antogs nyligen. I konstitutio nen bekräftas väsentliga demokratiska principer avseende pluralism, val och mänskliga rättigheter. Företrädare för samtliga partier i nationalförsamlingen deltog i utarbetandet av författningen. Detta arbete har inneburit en betydande ansträngning för att stärka det folkliga inflytandet och värna om mänskliga rättigheter i en tid då Nicaragua mer än någonsin utsätts för yttre tryck och är i ekonomisk kris.

Herr talman! Rune Ångström har ställt följande fråga: Anser statsrådet att förhållandena för skogsarbetarna numera väsentligt förbättrats och att tvångsrekryteringen upphört? Margaretha af Ugglas har ställt följande fråga: Anser sig biståndsministern har fått garantier för att tvångsarbetet i Vietnam upphört? Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Förhållandena för människorna i Vietnam är allmänt svåra, främst på grund av landets fattigdom. Den vietnamesiska arbetsmarknaden har, liksom andra u-länders, drag som är främmande för vår syn. Detta blir särskilt påtagligt för skogsarbetare i isolerade områden. Förbättringar för skogsarbetarna i Vinh Phu-projektet har dock genomförts inte minst på grund av krav från Sverige. Rekryteringen inriktas nu mer på människor som redan bor i skogsområdet, vilket gör det lättare för dem att hålla kontakten med sina familjer. Det har också blivit lättare att lämna arbetet. Löner och andra villkor har förbättrats. När jag besvarade en interpellation om Vietnam i riksdagen den 23 maj, redogjorde jag mer utförligt för de skäl som låg till grund för regeringens konstaterande att viktiga förbättringar ägt rum. Det som hänt sedan dess är bl.a. att en grupp som inkluderade en representant för det svenska skogsarbetareförbundet besökt skogsprojektet. Dessutom har förberedelserna för en ny genomgripande utvärdering inletts. Denna skall genomföras hösten 1987. Situationen för skogsarbetarna är svår, varför det är naturligt att kräva förbättringar. Detta har också den svenska regeringen gjort. Problemen bör angripas genom en fortsatt noggrann uppföljning och dialog med Vietnams regering. Jag kommer att aktivt följa hur situationen för skogsarbetarna utvecklas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Tyvärr måste jag komma med en vid det här laget närmast traditionell replik att jag inte anser att statsrådet svarat på min fråga. Jag tror att den som läser min fråga till alla delar instämmer i mitt omdöme om svaret. Jag fick inte svar på om förhållandena för skogsarbetarna väsentligt har förbättrats och om tvångsrekryteringen upphört. Jag vill påpeka att det är en mycket svår belastning att tvångsarbete förekommer på ett av våra biståndsprojekt. I en tidigare debatt har regeringen ställt i utsikt att det fortsatta biståndet till Bai Bang-projektet skulle vara beroende på om tvångsarbetet fortsatte eller upphörde. Biståndsministern, SIDA:s generaldirektör m.fl. har gett sken av att en SIDA-rapport visar att tvångsarbetet upphört. När man granskar saken visar det sig att detta med tvångsarbetet aldrig undersökts på ett seriöst sett. Statsrådet har själv den 23 maj åberopat en ILO-rapport. Tydligen fäste statsrådet stor betydelse vid den. Det var ett telefax till SIDA med personliga kommentarer från en enskild tjänsteman som hade avgett den rapporten som ett yttrande över SIDA:s uppföljningsrapport. Tjänstemannen har aldrig varit i Vietnam, aldrig genomfört en socio-ekonomisk studie i ett u-land, inte sett några metodproblem och inte haft tillgång till den ursprungliga rapporten, som är utgångspunkten för jämförelsen. Jag måste fråga statsrådet Lena Hjelm-Wallén: Är statsrådet fortfarande av den uppfattningen att den ILO-rapporten var något att fästa avseende vid i detta fall?

Herr talman! Det är faktiskt nästan med en känsla av hopplöshet som man nu återigen måste konstatera att biståndsministern inte kan ge kammaren besked om att tvångsarbetet vid Bai Bang upphört. Första gången tvångsarbetet aktualiserades var i december 1982. När skall regeringen inse att Sverige inte kan acceptera tvångsarbete vid av Sverige stödda biståndsprojekt? Och hur kan man säga sig företräda, som Lena Hjelm-Wallén gör, demokratiska värden i biståndet när man accepterar tvångsarbete? Herr talman! Har kvinnorna ens fått det bättre, som biståndsministern påstår? I somras kom en jägmästare hem och vände sig till massmedia — för det kan man ju göra i Sverige — och sade att SIDA sviker arbetarna. Kanske har några av de 60 brigader som finns i skogen fått det något bättre, men enligt denne man hade de flesta icke fått det. Skandalen vid Bai Bang fortsätter. Tyvärr finns anledning att dela Katarina Larssons uppfattning som hon framför i Dagens Nyheter, att såväl regeringen som SIDA försöker föra allmänheten och riksdagen bakom ljuset i denna fråga.

Herr talman! Av mitt svar framgår att jag anser att det finns ytterligare förbättringar som vi bör kräva av Vietnam, och det gör vi också. Jag framhöll också hur Vietnams arbetsmarknad avsevärt skiljer sig från den svenska. Det finns inslag som väcker betänkligheter, men så är det i de flesta u-länder. Fattigdomen gör att man har en hel del system som vi inte skulle acceptera. Det är inte för att länderna är felfria som vi samarbetar med dem, utan för att vi tror att vi kan åstadkomma vissa förbättringar. Jag kan visst förstå och ha respekt för dem som riktar kritik mot dessa förhållanden. Jag anser att det är riktigt att rikta kritik mot rekryteringen och villkoren för anställning i skogsprojektet i Vinh Phu. Det är av det skälet den svenska regeringen ställt krav på ändringar i rekrytering och anställningsvillkor och de materiella villkoren. Det är en fråga vi hela tiden arbetar med.
Herr talman! Jag får intrycket att biståndsministern inte förstår själva frågeställningen. Hennes inlägg måste ju tolkas som att biståndsministern på grund av vissa omständigheter accepterar tvångsarbete i av Sverige stödda projekt. Jag tycker att biståndsministern skall ge kammaren ett besked: Är det så att om det finns ”förmildrande” omständigheter, då accepterar Sverige tvångsarbete?
Herr talman! Jag tycker att vi i debatter här i kammaren skall kunna lita på de besked vi får ifrån statsråden, ja, över huvud taget de meddebattörer man har i olika frågor. Om statsrådet Lena Hjelm-Wallén är missledd eller inte kan jag inte yttra mig om, men de uppgifter hon lämnat vid tidigare debatter beträffande kontrollen av om tvångsarbete förekommer eller inte har inte varit att lita på. Och den rapport från ILO som är åberopad har visat sig vara ett papper som är fabricerat på hemmaplan av en som aldrig varit i Vietnam. Vad är det för bevis om tvångsarbete förekommer eller inte? Detta är svårt att acceptera, om man skall bevilja ett fortsatt bistånd till Bai Bang. Jag är närmast chockad över att jag har fått del av dessa uppgifter.
Herr talman! Angående ILO-rapporten sade jag redan i debatten i maj att det handlade om en bedömning som gjorts av en konsult hos ILO av förhållandena för skogsarbetarna i Vietnam i jämförelse med andra asiatiska länder. Vi skall inte blåsa upp den rapporten till någonting mer än vad den är. Det var en av de rapporter som låg till grund för bedömningen i våras. Jag är nu inte mindre övertygad om, Margaretha af Ugglas, att vi gör skogsarbetarna i Vinh Phu-projektet bäst nytta genom att fortsätta att ge bistånd som vi har utlovat och då har möjlighet att ställa krav på förbättringar. Vad skulle vi göra för nytta om vi drog oss ur det projektet?
Herr talman! Jag tycker att det är Sveriges skyldighet att ställa krav på att 11 december 1986 tvångsarbetet i skogen upphör. Jag tycker saken är så enkel. Jag kanintese. 4 annat än att det skulle vara den bästa hjälpen för kvinnorna som har det svårt i skogen.
Herr talman! Det är inte jag som blåst upp denna rapport från ILO. Men när statsrådet åberopar rapporten och tar den som skäl för att fortsätta biståndet till Bai Bang-projektet, då måste jag ta denna rapport på allvar. Det kan inte vara rimligt att i en debatt i riksdagen åberopa en rapport som kommit från en person som aldrig varit i Vietnam och aldrig har utfört undersökningar av den här karaktären beträffande hjälpverksamhet till ett u-land. Vad har en sådan rapport för värde?

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig om och när jag avser att ta upp frågan om befordringssystem för högskolelektorer och högskoleadjunkter. Högskolans viktigaste resurs är den forskande och undervisande personalen. Engagerade insatser från högskolelärarnas sida är en förutsättning för framgångsrik verksamhet inom högskolan. Det är därför viktigt att finna lämpliga former för stimulans och uppmuntran till dessa lärare. Detta kan givetvis åstadkommas på olika sätt. Regeringen uppdrog med anledning av det riksdagsuttalande, som Birger Hagård hänvisar till, åt universitetsoch högskoleämbetet att utreda ett system med titulaturbelöningar för högskolans lärare. UHÄ har vid redovisningen av uppdraget framhållit att verket för sin del är tveksamt till ett sådant system. Regeringen kommer att redovisa sitt ställningstagande i den forskningsproposition som läggs fram i början av år 1987.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsminister Bodström för detta svar. Man är kanske något förvånad och ävenledes en aning misstänksam, men jag hade väntat mig ett ganska rakt besked om att frågan nu stod inför sitt avgörande. När propositionen om en ny arbetsoch tjänsteorganisation vid våra högskolor behandlades, fanns fem motioner, från samtliga fem här i riksdagen företrädda partier, som talade om att någon form av belöningssystem för universitetslektorer och universitetsadjunkter borde finnas. Utskottet var helt enigt i sin uppfattning att någon form för sådant befordringssystem skulle införas. 113 I budgetpropositionen för ett år sedan talade regeringen om för oss att UHÄ hade redovisat ett förslag till befordringssystem och att förslaget var under beredning. Nu säger utbildningsministern att UHÄ var tveksamt till ett sådant förslag och att regeringen kommer att redovisa sitt ställningstagande i forskningspropositionen. Det är detta som gör mig misstänksam. Varför inte i budgetpropositionen? Det är ju inga forskningstjänster det handlar om. Det vore tacknämligt om utbildningsministern ville ge kammaren ett klart besked. Kommer regeringen att lägga fram förslag om ett sådant befordringssystem, eller kommer man att sätta sig över ett enhälligt utskotts bedömning och beställning?
Herr talman! Jag förstår att Birger Hagård syftar på ett belöningssystem som väsentligen skulle utgöras av en titulatur. Den som ett antal år tjänstgjort som högskoleadjunkt skulle få titeln högskolelektor, och den som ett antal år tjänstgjort på ett framgångsrikt sätt som högskolelektor skulle få titeln professor. Det har emellertid från många håll anmälts en stark tveksamhet mot att låta professorstiteln avse något annat än den normalt gör vid ett universitet i Sverige och andra länder. Sedan de nämnda motionerna behandlats har vi fått ett lönesystem som bör göra det möjligt att ge en särskild ersättning till pedagogiskt skickliga lärare, men med bibehållande av en titel som svarar mot deras tjänsteställning.
Herr talman! Jag vill erinra utbildningsministern om att utskottet i mycket klara verba deklarerade att utöver inkomstbelöningar, alltså införande av ett lönefältssystem, beställdes ett rent befordringssystem. Man angav också titeln biträdande professor som en tänkbar titel att ge en universitetslektor i detta hänseende. Jag tror att det för kammaren är en rätt stor överraskning att man från regeringens sida ställer sig negativ till detta som ett enigt utskott kommit fram till — och inte bara ett enigt utskott: Också lärartjänstutredningen på sin tid gjorde samma deklaration, och det var inte minst på den som många av motionerna stödde sig. Det är förvånande och mycket beklagligt att regeringen på detta sätt går ifrån riksdagens uttalade vilja.

Herr talman! Siri Häggmark och Gullan Lindblad har ställt frågor till mig om viss vårdutbildning. Jag vill svara på dessa frågor i ett sammanhang. Sjuksköterskor utbildas sedan 1982 på hälsooch sjukvårdslinjen inom den kommunala högskoleutbildningen. För antagning till linjen krävs dels allmän behörighet för högskolestudier, dels särskild behörighet. Den särskilda behörigheten uppnås vanligen genom att den studerande genomgår vårdlinjen i gymnasieskolan. Vårdutbildningen kan därmed påbörjas redan i 16-årsåldern såsom Siri Häggmark anger. Det finns dock en alternativ studieväg, som innebär att linjevalet skjuts upp till 18-20-årsåldern. De studerande som vill bli sjuksköterskor men som har genomgått annan linje i gymnasieskolan än vårdlinjen kan gå en 1-årig kompletteringskurs i vårdämnen för att erhålla dels särskild behörighet för tillträde till bl.a. utbildning till sjuksköterska, dels kompetens som undersköterska. Denna studieväg har blivit allt vanligare hos studerande, som väljer att utbilda sig för ett vårdyrke. Man kan också förbereda sig för sjuksköterskeutbildningen såsom vuxenstuderande inom kommunal vuxenutbildning. Vårdlinjen i gymnasieskolan omfattar för närvarande två år. Översynen av gymnasieskolans yrkesinriktade linjer har föreslagit att bl.a. vårdlinjen skall förlängas till att omfatta tre år. ÖGY:s förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag vill dock redan nu tala om att jag är positiv till en förlängning av vårdlinjen. En sådan förlängning medför kostnader. En förutsättning för ett genomförande är givetvis att förlängningen kan finansieras. Gullan Lindblad tar även upp frågan om Norges inställning till den svenska sjuksköterskeutbildningen. Jag kan informera Gullan Lindblad om att de berörda nordiska ministrarna vid ett möte i Stockholm i augusti i år har enats om att sjuksköterskorna även i fortsättningen skall omfattas av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Utbildningsministern och jag har diskuterat dessa frågor tidigare, både här i kammaren och så att säga indirekt via radion. Jag har uppfattat utbildningsministern såsom absolut mer positiv till en förbättrad vårdutbildning än hans kollega socialministern, som jag diskuterade med häromdagen. Hon tycker att det är bra som det är och bara avvaktar. Jag sätter särskilt stort värde på att utbildningsministern är positiv till en förlängning av gymnasieskolans vårdlinje. Det är helt i enlighet med de krav som har framställts av en rad vårdskolor, socialstyrelsen, UHÄ och även riksdagens utbildningsutskott. Tala om detta för socialministern — jag ber! Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden för sjuksköterskor gäller faktiskt bara sjuksköterskor med utbildning på den allmänna hälsooch sjukvårdslinjen. Alla andra skall prövas individuellt. Jag tycker att detta är beklämmande. Tidigare har svenska sjuksköterskor varit ansedda såsom bland de bästa i världen. Jag är glad över att utbildningsministern tycker att sjuksköterskorna utgör en duktig yrkesgrupp. Det tycker även jag när det gäller gårdagens sjuksköterskor och dem som är verksamma i dag. Men jag är orolig för de sjuksköterskor som kommer att utexamineras från den nya vårdutbildningen. Därför är det så viktigt att utbildningsministern tar denna fråga på allvar. Jag vill erinra om att ett enigt socialutskott uttalade sig till förmån för Siri Häggmarks och min motion redan 1982 om att läkemedelsräkningen liksom matematikutbildningen bör förbättras väsentligt inom vårdyrkesutbildningen.

Herr talman! Tack för svaret, utbildningsministern. Jag ställde min fråga därför att jag tycker att vårdutbildningarna under det senaste året har kommit i fokus på ett negativt sätt. Det är oroande. Man kan läsa om att unga elever inte är mogna för vårduppgiften, att allt färre söker till vårdlinjen och att sjuksköterskor utgör ett hot mot patienter. Såsom gammal sjuksköterska upplever jag detta oroande. På SHSTF:s kongress i november behandlades flera motioner angående en utökning av gymnasieskolans vårdlinje till tre år. Detta är även förbundets åsikt. Det är bra att utbildningsministern är positivt inställd till en utökning. Skall vi kunna behålla vår erkänt duktiga sjuksköterskekår, måste bl.a. gymnasiala vårdlinjen förlängas med ett år. Ett krav från SHSTF:s kongress var även att de naturvetenskapliga ämnena samt matematik måste in på ett helt annat sätt i utbildningen. Nyligen doktorerade en sjukvårdslärare på bl.a. orsaken till allt fler avhopp från vårdlinjen i gymnasieskolan. Hon hade undersökt 18 gymnasieskolor och därvid funnit att hela 20 20 av de unga eleverna lämnar sin utbildning. Eleverna är inte mogna. När de börjar på vårdlinjen, känner många att de inte klarar av undervisningen. Denna sjukvårdslärare anser att en förlängning av vårdlinjen med ett år skulle hjälpa till att lösa problemen. Jag hoppas att utbildningsministern tar ett ordentligt tag när det gäller vårdlinjens förlängning med ett år.
Herr talman! Jag tror att det är en missuppfattning att socialministern skulle ha en annan uppfattning än jag. Det är nämligen önskvärt att även vårdutbildningen förlängs samtidigt som mycken annan yrkesutbildning på gymnasienivå förlängs. När det gäller frågan om de specialutbildade sjuksköterskornas möjligheter att tjänstgöra i annat nordiskt land vill jag framhålla att utbildningarna skiljer sig så mycket åt att man i varje land måste individuellt pröva ansökningarna. Vi skall således pröva ansökningar från norska, danska och finska sjuksköterskor. Jag anser självfallet att sådana ämnen som matematik, som Siri Häggmark nämnde, är naturliga inslag i en förlängd gymnasial vårdutbildning.
Herr talman! Jag är ledsen över att behöva berätta för utbildningsministern att socialministern vid en interpellationsdebatt den 2 december svarade mig att hon ”för närvarande inte fann något behov av att företa några studieorganisatoriska förändringar”. Hon tyckte att man lugnt kan avvakta utvecklingen. Det gjorde oss faktiskt ganska skrämda. Åter och åter förekommer en debatt i pressen, där inte minst läkare talar om att de är oroade över de unga blivande sjuksköterskornas förmåga att klara sina arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvården. Är det någonstans bristande matematikkunskaper är direkt livsfarliga för patienten, så är det inom hälsooch sjukvården, där det är så viktigt att man kan sätta decimalkommat rätt och inte ger patienten tio gånger för hög dos. En sjuksköterska måste kunna göra vissa omvandlingar så att patienten får rätt dos av den medicin som han eller hon skall ha. Det är positivt att utbildningsministern har full respekt för utbildningskraven och kommer att framlägga ett förslag.
Herr talman! Jag tackar också för utbildningsministerns uttalande om matematikkunskaperna. Jag har samma åsikt som Gullan Lindblad. De bristande matematikkunskaperna är skrämmande. Antalet ärenden i hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd just när det gäller felräkningar är oroande stort. Jag vill trycka på att de naturvetenskapliga ämnena måste få en ökad tyngd i vårdyrkesutbildningen. Många elever hoppar av just därför att de känner att de helt enkelt inte har en tillräcklig grund att stå på. Vi måste göra allt — jag hoppas att utbildningsministern här verkligen går i bräschen — för att den negativa klang som vårdutbildningen plötsligt har fått försvinner. Vårdyrket har varit attraktivt. Det måste förbli attraktivt. Denna förlängning gör dessutom att vårdyrket får tillbaka en status, som jag tyvärr tycker att det är på väg att tappa.
Herr talman! Jag vill för ordningens skull nämna att det före 1982 krävdes endast grundskola för tillträde till sjuksköterskeutbildning. Kravet ändrades sedan till genomgången gymnasieskola, vilket nu gäller. Åtminstone i augusti, då jag hade anledning att undersöka saken, hade ännu ingen sjuksköterska utbildad efter det nya systemet anmälts till ansvarsnämnden.

Herr talman! Det kan väl tänkas att inga av de nya sjuksköterskorna figurerar i ansvarighetsfallen. Det är bra, men det är ändå väldigt negativt att sådana ärenden över huvud taget förekommer. Visst har den nya utbildningen förtjänster, men det måste ändå vara någonting som brister, när flera blivande sjuksköterskor känner att de inte vill fortsätta utan hoppar av. Det är inte längre attraktivt. Då måste vi göra någonting. Jag är därför glad över att utbildningsministern verkligen tar denna fråga på allvar.
Herr talman! Det är gott och väl att kravet ökades från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning. Sedan kan man — men det blir väl en annan debatt se på vad grundskoleutbildningen har medfört. Tyvärr har dagens sjuksköterskor alltför dåliga kunskaper i matematik, och det har väl de flesta elever som har gått i dagens eller gårdagens grundskola. Det var säkert nödvändigt att höja kravet till gymnasienivå. Utbildningsministern behöver knappast undervisa mig i fråga om vårdutbildningen. Jag är glad över att jag redan 1979 kunde skriva mina första motioner i detta viktiga ämne. Det har i alla fall blivit resultat så småningom. Om vi tar varandra i hand, kanske vi kan åstadkomma en ännu bättre vårdutbildning på sikt.

Herr talman! Jag vill tacka Anita Gradin för svaret. Vapenexporten till Singapore är naturligtvis ett bekymmer för regeringen. Landet är skäligen misstänkt för vidareexport vid flera tillfällen av svenska vapen. Dessa misstankar är nu föremål för en polisutredning. Det handlar knappast om några vaga misstankar, utan det finns mycket starka skäl att tro att illegal vidareexport av svenska vapen förekommit. Trots detta exporteras svenska vapen fortfarande till Singapore. Under de senaste sex sju åren har det sålts vapen för över 1 miljard kronor till Singapore, hittills i år för 270 milj.kr. Det har också förekommit uppgifter om omfattande export av fartygskanoner. Vad gör Singapore med dessa mängder av vapen? Flottan är mycket begränsad. Kan landet möjligen fortsätta med sin vidareexport? Tanken ligger nära till hands som förklaring till de omfattande vapenaffärerna. Därför bad jag om en redogörelse för hur många fartygskanoner som exporterats till Singapore. Jag har inte fått något svar. Det är mycket beklagligt, inte bara därför att det kvarstår frågetecken kring vapenexporten till Singapore utan också därför att utrikeshandelsministern skapat nya frågetecken. Är regeringen rädd för att en sådan sammanställning som jag begärt skulle ge en bild av en omfattande vidareexport via Singapore? Skulle ett svar på min fråga bekräfta misstankarna om att Singapore vidareexporterat fartygskanoner? Jag finner ingen annan logisk förklaring till att utrikeshandelsministern vägrar att svara på min fråga.

Herr talman! Det är mycket märkligt att man inte skall kunna få någon klarhet, när krigsmaterielinspektören vid flera tillfällen tidigare givit information av liknande karaktär som jag nu vägras att få. År 1985 gav krigsmaterielinspektören uppgifter om att 22 armékanoner sålts 1980. Vi fick dessutom 1985 veta av krigsmaterielinspektören att 13 fartygskanoner sålts till Jugoslavien vid mitten av 1970-talet. Det är några exempel där man uppenbarligen inte av sekretesskäl vägrat ge information av denna karaktär. Därför tycker jag att det är märkligt att jag inte kan få svar på min fråga. Jag kan inte se annat än att hänvisningen till sekretess i detta fall snarare förefaller göras för att skydda regeringen, inte för att skydda försvarsindustrin. Det förefaller också handla om att man vill kräva en offentlig debatt genom att vägra offentliggöra de uppgifter som jag i min fråga bett om att få.

Herr talman! Det vore bra om man kunde skingra dimmorna i detta ärende genom att offentliggöra de uppgifter som jag bett om. Om det inte finns någonting skumt att dölja, kan jag inte finna något logiskt skäl till att man fortsätter att vägra att offentliggöra uppgifter.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig om myndigheterna har en sådan överblick när det gäller volym och hantering av spillolja att det i dag går att bekräfta misstankarna om samband med dioxinutsläppen utanför Värö resp. i landet i övrigt. Avfallsolja är ett miljöfarligt avfall. Det är nödvändigt att den blir omhändertagen på ett sådant sätt att utsläpp inte sker av miljöfarliga ämnen. Jag vill understryka att ansvaret för att så sker i första hand vilar på den som hanterar spillolja i sin verksamhet. En del av oljan behandlas nu internt i industrin, medan en del tas om hand av SAKAB eller andra företag med tillstånd enligt förordningen om miljöfarligt avfall. Sannolikt finns det dessutom ett avsevärt antal företag som förbränner avfallsolja i mindre anläggningar utan rökgasrening. Det är dess värre ett faktum att vi i dag inte har tillräcklig överblick över problemets omfattning och karaktär. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Inom naturvårdsverket övervägs emellertid för närvarande flera olika åtgärder för att förbättra kontrollen över hanteringen av avfallsolja. Förslag i denna fråga från verkets sida kan enligt vad jag erfarit förväntas inom kort. Jag kan försäkra att jag kommer att verka för att de åtgärder som behövs blir vidtagna för att komma till rätta med spilloljeproblemet. Beträffande de samband som kan föreligga mellan hantering av spillolja och dioxinförekomst i miljön har jag egentligen redan häromdagen lämnat svar till Viola Claesson. Jag sade då att samtidigt som vi nu vet att dioxiner finns runt omkring oss i miljön och att källorna är att söka i en rad olika verksamheter inom industrier, trafik och avfallshantering har vi tyvärr otillräcklig kunskap om exakta källor och spridningsvägar. Detta gäller också om den generellt höga dioxinnivån utefter västkusten. Beträffande de särskilt höga värdena vid Värö Bruk finns i det material som nu föreligger starka indicier för att dessa delvis härrör från utsläppet av avloppsvatten från bruket.

Herr talman! Jag ber att få tacka Birgitta Dahl för svaret. Såvitt jag förstår är denna öppna redovisning om de, som jag ser det, ganska katastrofala bristerna i det svenska miljöarbetet ett svar också på artikeln av Göran Värmby i senaste numret av Sveriges natur och en i det närmaste total bekräftelse på att de uppgifter som förekommit är riktiga. Detta ger även belägg för misstankarna om fruktansvärd cynism i många företag i Sverige i dag. Och, Birgitta Dahl, i den artikel som Göran Värmby skrivit berättas att naturvårdsverket redan 1983 kom dessa problem på spåren. Frågan är varför man inte hunnit längre i detta arbete. Tar kartläggningen så lång tid, eller vågar man inte angripa dem som är inblandade i denna verksamhet? Anledningen till att jag tar upp denna fråga är att dioxin är ett av de allra farligaste gifter som finns. Jag var själv bland dem inom miljöorganisationerna som arbetade för att få stopp för homoslyranvändningen i Sverige. Det arbetet bidrog till att giftet också måste stoppas. Då visste vi att myndigheterna öppet ljög. Nu vill jag veta varför naturvårdsverket inte gjort mera. Kan vi, Birgitta Dahl, verkligen lita på att vi i fortsättningen får en totalt öppen redovisning av dioxinanvändningen? Jag misstänker nämligen att myndigheterna mera är rädda för den oro som finns hos befolkningen, och som kan bli värre vid en öppen redovisning, än för faran i sig. Kan allmänheten och folkvalda i Sverige lita på att de får all den insyn som behövs när det gäller dioxin?
Herr talman! Myndigheterna har bara ett uppdrag från regering och riksdag både enligt den lagstiftning som finns och enligt de klara uttalanden som gjorts och görs, nämligen att fullständigt öppet klarlägga sådana här frågor och ge ärliga svar. Vad gäller t.ex. Värö Bruk, som Viola Claesson frågat om, är både länsstyrelsen och naturvårdsverket tillsynsmyndigheter. Koncessionsnämnden prövar för närvarande frågan om slutliga villkor för dess verksamhet. Det är myndigheternas skyldighet att därvid också beakta denna fråga. Jag utgår från att så sker. Vad gäller dioxin har man först nu börjat komma frågorna ordentligt på spåren. För varje vecka och månad som går läggs pusselbit på pusselbit på plats i dessa mycket allvarliga frågor. Men man har faktiskt ännu inte fullständigt klarlagt alla delar i denna mycket bekymmersamma fråga. Detta är också en del av sanningen. Vi arbetar för att så fort som möjligt bygga upp resurserna på detta område. Dioxinundersökningarna är mycket svåra och dyrbara.
Herr talman! Det handlar om mycket stora mängder avfallsolja, hydraulolja osv. som hamnar i en verksamhet som både är lagstridig och farlig just därför att den leder till dioxinutsläpp. Jag nämnde att naturvårdsverket redan 1983 kom dessa problem på spåren. Det är alltså inget nytt problem. Man har vetat att dessa varor hanteras på ett alldeles felaktigt sätt. Vid sidan av den olja som passerar insamlingsoch behandlingsföretag, med regeringens tillstånd till verksamhet, har förbränning av olja till stor del fortsatt i bilverkstäder, inom industrier och på andra platser. Först i vintras infördes en "bestämmelse från regeringen om att naturvårdsverket kan förbjuda även s.k. intern destruktion. På papperet ser alltså allting bra ut. Frågan är vad som verkligen händer med alla de 70 000-80 000 ton förbrukad smörjolja som varje år samlas upp i Sverige. Där behöver vi en öppen redovisning. Hur snart kan vi vänta en totalt öppen redovisning?

Herr talman! Karl-Anders Petersson har frågat mig om jag uppmärksammat Östersjöns försämrade miljöförhållande och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förbättra den marina miljön i Östersjön. Jag har i hög grad uppmärksammat den allvarliga föroreningssituationen både i Östersjön och i våra havsområden i övrigt. Vid miljövårdsberedningens sammanträde i juni i år presenterades mycket oroande rapporter om syrebristen och miljögiftsbelastningen i Östersjön. Vid en interpellationsdebatt tisdagen den 2 december i år redovisade jag utförligt de åtgärder som genomförs och planeras för att förbättra den marina miljön. Låt mig här erinra om att regeringen i augusti i år beslöt inrätta en aktionsgrupp mot havsföroreningar. Gruppen, som jag själv leder, skall ta fram en aktionsplan med konkreta åtgärder för att komma till rätta med föroreningen av haven, inkl. Östersjön. Förslag till aktionsplan skall föreligga våren 1987. Jag vill också erinra om att de nordiska länderna på svenskt initiativ beslutat att föreslå att Helsingforskommissionens möte år 1988 skall läggas på ministernivå för beslut bl.a. om kvantitativa nedskärningar av utsläppen till Östersjön.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret på min fråga. Anledningen till min fråga är de bekymmer som drabbat fiskarna med allvarlig nedgång i torskfisket. De minskade fångsterna går ut över fiskarnas ekonomi, och många yrkesfiskare har i dag stora bekymmer för att deras fiskeföretag inte skall kunna fortleva. Det är ca 2 000 yrkesfiskare som hämtar sin bärgning ur Östersjön. Om vi därtill lägger de effekter fisket har på olika näringar i land — man brukar ju räkna med att varje yrkesfiskare sysselsätter fem man i land — blir vi medvetna om vilka sysselsättningseffekter och regionalpolitiska effekter ett uteblivet fiske kommer att få. Utöver de numera vanliga miljöföroreningarna i form av utsläpp från vissa industrier, tätorter m.fl. planeras enligt pressuppgifter provborrning efter olja i Östersjön. Vilka miljömässiga effekter kommer sådan provborrning att få? Enligt uppgifter framskrider också Danmarks planer på att bygga en bro över Stora Bält. Danska forskare har redan varnat för att provbygget kan få negativa miljöeffekter för Östersjön. Risker föreligger att en sådan byggnation försämrar vattenflödena in och ut ur Östersjön. Dessa vattenflöden är oerhört viktiga för Östersjön när det gäller syresättningen. Innanhavet Östersjöns miljösituation, som redan i dag är mycket utsatt, kan härigenom försämras ytterligare. För Östersjöregionerna — kanske speciellt för Blekinge och Gotland — är Östersjön som ett friskt innanhav en livsnödvändighet. Det krävs därför mycket snabba åtgärder för att Östersjölänen inte skall lida obotlig skada. I Hanöbukten har man redan nu kunnat iaktta mycket svåra skador. Blåstången, som förr fanns i stora mängder och som efter stormar tillvaratogs för gödningsändamål, finns knappast numera. Döda bottnar i Östersjön på grund av syrebrist har vi kunnat iaktta på många ställen.
Herr talman! Som jag nämde i mitt svar hade vi en interpellationsdebatt i denna fråga tisdagen den 2 december. Jag skall inte upprepa något av vad jag då sade utan koncentrera mig till ett par upplysningar med anledning av Karl-Anders Peterssons inlägg nu. För det första arbetar vi mycket konkret med den aktionsplan som skall läggas fram. Så sent som i dag på eftermiddagen har jag träffat landets landshövdingar för att med dem gå igenom vad jag förväntar mig i form av konkreta regionala planer när jag skall träffa dem till överläggningar i slutet av januari. För det andra kan jag som miljöoch energiminister försäkra att vi kommer att se till att eventuella oljeborrningar och sådan verksamhet omges med stränga miljökrav. För det tredje har vi från svensk sida i de diskussioner vi haft med Danmark om svensk-danska broförbindelser sagt att vi behöver miljökonsekvensbeskrivningar av alla alternativ för sådana förbindelser, inte minst med tanke på tänkbara konsekvenser för Östersjön som innanhav. Jag skall i morgon träffa den danske miljöministern för att diskutera bl.a. en svensk-dansk Kattegattkommission. Jag lovar att jag då skall framföra detta önskemål även beträffande Stora Bält-bron.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret från miljöministern. Jag tror att det är välgörande, inte minst för östersjöfiskarna, att få beskedet att det händer en del på detta område. Jag kan upplysningsvis meddela att siffrorna för exempelvis torskfångsten i stort sett har halverats mellan åren 1984 och 1986. Därför är det inte egendomligt om man ser mycket allvarligt på situationen.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att komma till rätta med det växande antalet bilvrak. Jag delar Ingvar Karlssons uppfattning att det växande antalet bilvrak utgör ett stort och dess värre ökande problem. Det är angeläget att åtgärder vidtas som kan bidra till att få till stånd en effektivare skrotning av bilar. I regeringskansliet pågår nu ett aktivt arbete för att lösa detta problem. Det är vår ambition att detta skall leda till resultat inom den närmaste tiden.

Herr talman! Jag tackar Birgitta Dahl för svaret på min fråga, ett svar som jag tycker är mycket positivt. Jag tolkar det så, att skrotningspremien kommer att höjas så småningom. Nu pågår ett aktivt arbete i regeringskansliet. Det sägs att ett förslag kommer att framläggas under den närmaste tiden. Jag hoppas verkligen att ”den närmaste tiden” innebär januari eller februari månad.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig vilka förutsättningar det finns att undgå EG:s överhöghet när det gäller nordiskt resp. europeiskt miljösamarbete, överenskommelser om miljöförbättringar och en progressiv inriktning av miljöpolitiken i framtiden. Jag vill inledningsvis erinra Viola Claesson om att Sverige inte är medlem av EG och att EG därför givetvis inte har någon överhöghet över Sverige. Allmänt gäller vidare för t.ex. handeln mellan olika länder att ett enskilt land har rätt och möjlighet att införa speciella krav baserade bl.a. på omsorgen om medborgarnas hälsa och miljön. Sverige utnyttjar givetvis denna rätt så långt som vi anser det nödvändigt. När det gäller det europeiska miljösamarbetet har EG-kommissionen under senare år börjat agera helt eller delvis för sina medlemsstaters räkning. Förfarandet har sin grund i att EG är en överstatlig organisation och är reglerat i den s.k. Romtraktaten. Detta förändrar inte Sveriges ställning i det internationella samarbetet, men kan dock självfallet i praktiken försvåra våra möjligheter att förverkliga våra intentioner. Det internationella miljöarbetet måste, enligt min och regeringens mening, bedrivas offensivt i medvetande om att sådana svårigheter existerar och framför allt om att miljöproblemen är internationella. Varken vi i Sverige eller Norden kan ensamma lösa våra miljöproblem. Vi behöver ett nära samarbete med övriga europeiska stater inkl. EG-länderna. Detta gäller framför allt kampen mot försurningen och de marina miljöföroreningarna. Det är därför viktigt att så långt möjligt försöka påverka miljöpolitiken inom EG. EG-kommissionen är för övrigt ofta en pådrivande faktor i miljöfrågor. Sverige kommer framgent liksom tidigare att inom det internationella miljösamarbetets ram verka för ett förstärkt skydd för miljön. Detta gäller självfallet oberoende av hur EG och dess medlemsstater väljer att uppträda.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är en händelse som ser ut som en tanke att en energioch miljöministern någon dag efter det att min fråga om EG:s inflytande på Sveriges miljöpolitik ställdes i pressmeddelande berättade att Sverige skall haka på EG:s beslut att göra 1987 till ”miljövårdsåret”. Jag anser att det är utomordentligt viktigt med internationellt samarbete, precis som Birgitta Dahl säger, för att rädda och återställa miljön. Jag tror t.o.m. att detta är nödvändigt därför att det kan framtvinga ett internationellt samarbete som tidigare omöjliggjorts av ideologiska, politiska och militärstrategiska skäl. Samtidigt är jag misstänksam mot de utspel som nu görs av EG på olika fronter, inkl. miljöområdet. Inom EG finns starka krafter som t.ex. står för en mycket livsoch miljöfientlig politik när det gäller transporter och ett oreserverat stöd åt de mäktigaste bilföretagen i Europa liksom åt bilismens framfart. Det går helt enkelt inte ihop med de miljötankar som lanseras. Den ekonomiska och politiska inriktningen kolliderar med våra miljökrav. Däremot tror jag på bilaterala och internationella konventioner av den typ jag nämnt i min fråga. Jag har från miljövänner i folketinget i Danmark fått material som visar att det finns motsättningar mellan EG och de nationella organ i olika länder som står bakom sådana miljööverenskommelser. Är det inte så, Birgitta Dahl, att Sverige tillsammans med Norge har protesterat mot denna EG:s överhöghet? Trots att Sverige inte är medlem i EG har vi alltså redan fått erfara vilka bekymmer det kan bli fråga om när EG:s överhöghet kolliderar med olika överenskommelser i miljöfrågor som Sverige och Norge träffar med andra länder.
Herr talman! När det gäller det sista Viola Claesson sade vill jag berätta vad som faktiskt hänt. Sverige har tillsammans med Norge inom den s.k. Pariskommissionen begärt ett klarläggande av EG:s kompetens gentemot enskilda medlemsstater. Med anledning av den begäran har Pariskommissionen år 1985 skrivit till EG och ställt frågor på en rad punkter beträffande EG:s kompetens. Något svar har vi inte fått. Syftet med detta initiativ var naturligtvis att försöka effektivisera Pariskommissionens arbete på så sätt att det inte kunde blockeras av enskilda medlemsstater i EG som utnyttjar EG i detta syfte. Sedan vill jag säga att det på få områden skulle vara så oklokt att isolera sig i självgodhet och bara syssla med sina egna problem som på miljöområdet. 85 Iz av luftoch vattenföroreningarna i Sverige är importerade. Vi ligger i vindriktningen från alla de länder som bryter mot de regler som vi anser vara självklara. Vi kommer även i framtiden att utnyttja alla kontaktvägar för att försöka förmå andra att uppfylla miljökraven.
Herr talman! Självfallet kan och bör inte Sverige isolera sig i dessa frågor. Det vore ju rena vansinnet. Sverige vill ju ligga långt framme på miljöområdet. Helst bör vi gå i spetsen på alla miljöområden. Vi har nämligen råd att göra det. Jag skulle till Birgitta Dahl vilja ställa en rak fråga, som har att göra med alla de uppgifter jag fått från kamrater i folketinget i Danmark: Anser Birgitta Dahl i likhet med t.ex. Jens Kampmann i Danmark att man skall prioritera det miljöarbete som EG initierar framför de bilaterala överenskommelser och konventioner jag nämnt?
Herr talman! Svaret ges av det praktiska exemplet att Sverige har beslutat att införa amerikanska avgasreningsnormer för bilar. Det har inte Danmark, som är EG-medlem. Det är ett av de krav jag kommer att framföra till Christian Christensen när vi träffas i morgon.
Herr talman! Jag vill fråga Birgitta Dahl: Vad är det för kampuppgifter, om jag får kalla det så, som ingår i det miljövårdsår, under vilket Sverige genom naturvårdsverket kommer att samarbeta med bl.a. EG?

Herr talman! Alf Svensson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att tekniken med bensinåtervinning vid bensinstationer får en mera allmän spridning. Totalt släpps i Sverige ut omkring 450 000 ton kolväten varje år. Härav beräknas drygt 20 000 ton komma från all hantering av bensin i depåer, tankbilar, bensinstationer etc. och knappt hälften härav från tankning av bilar. Naturvårdsverket arbetar med ett program för en reduktion av kolväteutsläppen i Sverige. Åtgärder vid bensinhanteringen ingår som en del i detta arbete. Verket har bl.a. tagit initiativ till överläggningar med berörda branschorganisationer och företag om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att återvinna kolväten inom ett system som täcker ett så stort antal hanteringsled som möjligt. Jag anser att det är angeläget att åtgärder vidtas så snart som möjligt för att minska kolväteutsläppen då dessa medför risker för både hälsa och miljö. Den teknik för kolväteåtervinning som används vid Prajs bensinstationer i Göteborg har tidigare tillämpats i delar av USA med delvis gott resultat. Det är mycket positivt att vi nu fått en första anläggning av denna typ i Sverige. Jag har sedan en tid tillbaka fått informationer om tekniken och ekonomin i denna satsning som har för avsikt att i början av det nya året besöka anläggningen i fråga. I mina kontakter med oljebranschen kommer jag att verka för att systemet för återvinning av kolväten införs även vid övriga bensinstationer.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaret. Det formligen väller miljökrav och miljöfrågor över statsrådet Birgitta Dahl, och jag hoppas verkligen att inte denna mängd — man måste väl säga tilltagande mängd — angelägna miljöåtgärder skapar handlingsförlamning. I Karlifornien har ett företag som heter Heily utvecklat ett system som innebär att bensinångorna inte släpps ut i luften och rakt i ansiktet på den som tankar sin bil utan sugs tillbaka ner i bensinstationens stora tankar. När tankbilen fyllt stationens tankar tar den med sig ångorna tillbaka till en återvinningsanläggning som, enkelt uttryckt, förvandlar ångorna till vätska. Systemet utgörs helt sonika av en ny typ av munstycke på pumpen, en extraslang och en vakuumpump, som suger åt sig ångorna. Det kommunägda bensinbolaget Prajs i Göteborg har tagit hälsooch miljöansvar och använder redan i dag detta återföringssystem, som alltså ursprungligen kommer från Kalifornien. Herr talman! Det släpps ut åtskilliga ton kolväten per år vid våra bensinmackar, vilket ju också miljöministern redovisade. Runt bensinmackarna är luften rejält komprimerad av bensen, toluen och xylen. Som vi vet är detta hälsovådliga och cancerogena ämnen. Det är naturligtvis inte bensinmackarna som släpper ut den verkligt stora andelen kolväten, men människorna runt mackarna exponeras ändå mycket intensivt för kolväten. Man kan helt frankt påstå att personal och bilister i dag helt i onödan utsätts för dessa utsläpp, eftersom det nu finns ett system som fångar upp 99 96 av ångorna. I Göteborg har kommunstyrelsen verkligen tagit sitt ansvar. Jag tycker att när det nu finns metoder för att vidta miljöförbättrande åtgärder — tyvärr är det inte alltid så — borde man kunna förvänta sig konkreta åtgärder per omgående. Herr talman! Det skulle vara mycket intressant att få veta när miljöministern tänker börja att verka för att system för återvinning av kolväten införs vid alla bensinmackar.

Herr talman! I detta betänkande behandlas anslag på tilläggsbudget I för budgetåret 1986/87. Till betänkandet är fogade tre moderata reservationer med anledning av moderata motioner. Dessutom finns ett gemensamt borgerligt särskilt yttrande. En av reservationerna rör extra anslag till AMS om totalt 143 miljoner för att täcka merkostnader i samband med AMU:s nya organisation. Oaktat att vi tillstyrker beloppet är vi kritiska till att inte medelsbehovet vid övergång till ny organisation bättre än tidigare har kunnat beräknas. Vi vill starkt understryka att denna typ av medelstillskott måste vara av engångskaraktär, och att det nu ankommer på den nya organisationen att maximalt utnyttja de möjligheter som följer av de förändrade villkoren och det nya huvudmannaskapet. Kostnadsökningar utöver ordinarie prisökningar och löneavtal måste i framtiden bäras av ökade intäkter i form av försäljning av utbildningstjänster och/eller effektivisering av den egna verksamheten. Herr talman! Detta tillägg om 143 milj.kr., som vi alltså säger ja till, har inget som helst att göra med volymen av arbetsmarknadsutbildning, vilket man lätt kan få intryck av om man läser utskottsmajoritetens text. Volymen arbetsmarknadsutbildning är en helt annan fråga. Det framgår av vår reservation, men tål att här i kammaren kraftigt understrykas, hur väsentlig vi moderater anser arbetsmarknadsutbildning vara som just arbetsmarknadspolitiskt instrument, nu och i framtiden. Jag är övertygad om att relativt sett ökade insatser i form av arbetsmarknadsutbildning är den bästa profil en framtida arbetsmarknadspolitik kan få. I arbetet att höja arbetskraftens kompetens och kunnande förväntar vi moderater oss att just AMU skall kunna spela en mycket aktiv roll. Det skulle faktiskt förvåna oss moderater om inte regeringen tar intryck av den positiva syn som vi har på just arbetsmarknadsutbildningens framtida roll. Det får vi se när vi om någon månad tar del av budgetpropositionen. I anslutning till utskottets behandling av anslaget till arbetsmarknadsutbildning har utskottets borgerliga ledamöter avgivit ett särskilt yttrande. I det vill vi fästa uppmärksamheten på att allt fler tecken nu pekar på ett försämrat arbetsmarknadsläge. Vi konstaterar gemensamt att förutsättningen för en stabil och hög sysselsättning framdeles är en förbättrad ekonomisk tilväxt. Det är därför, herr talman, oroande att den ekonomiska tillväxten i Sverige varit förhållandevis låg, sett i ett internationellt perspektiv. Trots sänkta oljepriser, sjunkande dollarkurs och faktiskt stigande DM-kurs har den blygsamma tillväxten inneburit att arbetslösheten fortsätter att ligga kvar på en för svenska förhållanden hög nivå. Från rekordåret 1983, då årsgenomsnittet för arbetslösheten uppgick till 3,5 26, har siffran sjunkit till 2,8 Zo 1985 och beräknas bli 2,6 26 i år. Nedgången mellan år 1985 och 1986 beror till stor del att långtidsarbetslösa i de övre åldrarna har gått i förtidsoch ålderspension och därigenom försvunnit ur arbetslöshetsstatistiken. Problemen för ungdomar finns kvar med bestående hög arbetslöshet, som nu framför allt drabbar ungdomar i åldern 20—24 år. De regionala obalanserna har kraftigt förstärkts. Varsel om uppsägningar har på senare tid börjat öka, och antalet lediga platser har minskat. Det förefaller som om man nu står inför ett trendbrott. Arbetslösheten tenderar också att efter varje lågkonjunktur vara kvar på en högre nivå än tidigare. Däri ligger uppenbarligen också en risk att toleranströskeln när det gäller arbetslösheten och dess omfattning höjs på ett sätt som vi moderater inte kan godta. Herr talman! Reservationerna 2 och 3 avser den regionala utvecklingen i Blekinge. Två moderata motioner har väckts kring dessa frågor, dels en kommittémotion, A101, dels en enskild motion av Karl-Gösta Svenson, A102. Vi vill från moderat sida klart markera att vi med uppmärksamhet följer utvecklingen i sydöstra Sverige, och då inte minst i Blekinge, som under flera år dragits med stora problem på arbetsmarknaden. Faktorer som en alltför liten småföretagssektor, kraftig omstrukturering av flera stora koncernföretag samt en sviktande offentlig sektor med osedvanligt högt skattetryck i kommun och landsting har var och en på sitt sätt bidragit till denna situation, menar vi. Det gäller, som framgår av reservation 3, att generellt skapa bättre betingelser för näringslivet i Blekinge. Vi moderater ställer oss positiva till förslagen om upprustning av fiskehamnen i Nogersund. Vi anser att det är angeläget att olika projekt för teknikspridning får utvecklas. Vi tycker därför att insatserna i syfte att åstadkomma detta genom satsningar på Lunds universitet är bra, och vi ställer oss bakom dem. När det gäller frågan om riskkapitalförsörjning till främst de mindre företagen kan man gå flera vägar. Det har faktiskt också utskottsmajoriteten uttalat sig för. Vi moderater avvisar regeringens bidragsmodell för riskvilligt kapital till det föreslagna investmentbolaget. Vi föreslår i stället att ett ränteoch amorteringsfritt lån under fem år ställs till förfogande som riskvilligt kapital. Större risker samt likviditetsproblem i ingångsskedet för nya projekt och företag bör enligt vår mening väl kunna täckas genom att lånet är ränteoch amorteringsfritt under fem år. Vi menar, herr talman, att lånemodeller när det gäller riskvilligt kapital, i detta fall liksom i våra tidigare framförda förslag när det gäller regionalpolitiskt stöd om riskgarantilån i stället för lokaliseringsbidrag, är en mer flexibel och framtidsinriktad form för att förse de mindre och medelstora företagen med just ett riskvilligt kapital. Herr talman! Avslutningsvis kan man konstatera att Blekinge och stora delar av sydöstra Sverige är områden som i likhet med andra regioner i landet lever litet vid sidan om tillväxtens verkliga boningar. Herr talman! Det aktualiserar faktiskt behovet av en politik som skapar generellt bättre förutsättningar för tillväxt och regional utveckling över större delar av Sverige. Vad utvecklingen och debatten i denna kammare under hösten har visat är att det framöver behövs en ny strategi för regional utveckling, för en ny regionalpolitik som spänner över ett vidare fält och som har en helhetssyn i botten. Det behövs en strategi med väl genomtänkta satsningar på ett större antal orter i landet som i dag ligger litet vid sidan om just tillväxtens verkliga boningar. Dessa blir motorer och spridare av regional välfärd, utveckling och framtidstro. Moderata samlingspartiet kommer aktivt att redovisa och föra en sådan politik, och vi utgår från att den nya inriktningen av regionalpolitiken, som industriministern vid ett flertal tillfällen här i kammaren utlovat, skall bära en del av dessa spår. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de tre moderata reservationerna som är fogade till utskottets betänkande.